Herr talman! Jag vill beröra ett par av de punkter som Östrand var inne på. Först och främst tycker jag att det i och för sig är en anmärkningsvärd synpunkt Östrand framför när han säger att investeringsförbud är bra, men det skall inte gälla för Norrland. Med den vetskap som Östrand nu har om investeringsstoppet måste han ju säga sig att det skulle ha varit idé att rösta med moderata samlingspartiet efter debatten om huruvida detta investeringsförbud är till nytta för svenskt jordbruk eller inte. Jag vill framhålla att investeringsförbudet inte är till nytta för jordbruket i något hänseende. Det är således inte enbart för Norrland, Olle Östrand, som detta är ett felaktigt system. Vidare förde Östrand ett resonemang om huruvida Norrland är skyldigt Sverige i övrigt någonting när det gäller överskottssituationen. Låt mig varna för ett resonemang som går ut på att Norrland inte deltar härvidlag. Det är inte fråga om någon debatt mellan norr och söder i Sverige, Olle Östrand, utan det är helt enkelt en debatt mellan dem som företräder Sveriges slättbygder å ena sidan och dem som företräder Sveriges skogsoch mellanbygder å andra sidan. I 1977 års jordbruksbeslut, som fortfarande gäller, är det strikt angivet att staten och jordbruket gemensamt skall dela kostnaderna för överproduktionen av spannmål. Då det gäller animalieproduktionen och överskottet från den, så är det jordbrukets ensak — vi jordbrukare får själva stå för detta. Enligt Östrands tänkesätt blir det helt enkelt en uppdelning av Sveriges bönder i jordbrukare som jobbar på slättbygderna och jordbrukare som jobbar under sämre betingelser i skogsoch mellanbygderna. Genom en sådan uppdelning skiljer man bara ut Norrland i så måtto, att jordbrukarna i de bättre ställda odlingsbygderna i Sverige tillsammans med Norrland får stå för överproduktionsproblematiken. Med andra ord: Lägg av med resonemanget om att Norrland inte deltar härvidlag! Så länge Sveriges jordbrukare håller ihop om att det är ett gemensamt problem vi har skapat tror jag vi kan komma till rätta med saken. Det finns så mycket mer anledning att säga detta som överproduktionen är en av de tunga frågor som livsmedelskommittén har att ta ställning till. Jag vill mycket ödmjukt be Östrand att inte driva påståendet att Norrland är oskyldigt, för det skadar hela animalieproduktionens sak.
Herr talman! Jag vill helt stillsamt påpeka för Olle Östrand att det, med nuvarande regler för förbud mot utbyggnad av djurstallar, finns möjlighet att få dispens för Norrland. Denna bestämmelse har införts av regionalpolitiska och sysselsättningsmässiga skäl, och vi säger också i utskottets skrivning, när vi nu föreslår en förlängning av systemet, att samma regler skall gälla. Jag vill även påpeka att man varit mycket generös med att bevilja dispenser för Norrland i detta hänseende, så de farhågor som Olle Östrand hyser kommer förmodligen inte att besannas.
Herr talman! Jag kan på sätt och vis förstå att herr Östrand har en känsla av att det finns orättvisor och att han är otålig. Det är ju inget tvivel om att man, ifall man försöker ta hänsyn till önskemålet att få en geografiskt bättre fördelad produktion, måste säga sig att fläskproduktionen är oerhört ojämnt fördelad i Sverige. Jag var nyligen i Falkenberg och träffade jordbrukare där. Jag talade då bl.a. om för dem att Hallands produktion av fläsk är 400 96 i förhållande till länets befolkning, medan Norrlands produktion är 11 96 i förhållande till länens befolkning. Här föreligger alltså en oerhörd skillnad i självförsörjningsgrad på ett område, där Norrland trots allt skulle kunna producera mycket mer. Mot denna bakgrund tycker jag att dispensgivningen bör vara något generösare i Norrland än på andra håll i landet. Men svårigheten är att vi inte kan släppa investeringskontrollen och greppet om produktionen så länge vi har en överskottsproduktion av den omfattning som vi har i Sverige i dag. Därför måste vi t. v. lägga frågan i livsmedelskommitténs hand och hoppas, att kommittén skall finna vägar för att få en bättre balansering till stånd också när det gäller hur produktionen skall fördelas över landet.

Herr talman! Motionen gäller inte, Arne Andersson i Ljung, slopande av investeringsstoppet över hela Sverige, utan bara i Norrland. Mot den bakgrunden kan jag naturligtvis inte stödja moderaterna och inte heller den reservation som finns fogad till betänkandet. Det är klart, Arne Andersson, att vi skall vara solidariska — men vi kan inte tillämpa en solidaritet som gränsar till självutplåning. Den situation jag har redogjort för i talarstolen är mycket allvarlig. Det är en allvarlig utveckling som pågår i Norrland, Arne Andersson, nämligen den att svinproduktionen minskar och förädlingen minskar samtidigt som vi ser livsmedelsdiskarna översvämmas av förädlade produkter från södra Sverige. Arne Andersson är lika medveten som jag om att det är en mycket allvarlig sysselsättningssituation i Norrland. Därför är det angeläget för oss att slå vakt om de sysselsättningstillfällen vi har och de ytterligare sysselsättningstillfällen vi kan skapa. Jag tror inte att man behöver ha något motsatsförhållande mellan bönder i norra Sverige och bönder i södra Sverige om vi i Norrland vill ha en litet bättre balans på detta område än vi har f.n. Sedan några ord till Håkan Strömberg. Det är bra att det är en generös dispensgivning — men nog vore det ännu bättre att slopa investeringsförbudet, så att man slapp gå den krångliga, byråkratiska vägen över ett dispensförfarande!
Herr talman! Det vore naturligtvis utomordentligt illa om Norrlandsjordbruket skulle vara solidariskt med jordbruket i Sverige i övrigt — till självutplåning. Jag undrar vem som tagit upp det uttrycket — det har vi aldrig diskuterat. Tvärtom tar svensk jordbrukspolitik sikte på att göra Sverige så runt som möjligt. Med andra ord: Vi har Norrlandsstöd och särskilda åtgärder för Norrland för att de geografiskt och klimatologiskt sämre förutsättningar som råder i Norrland inte skall återspeglas i bondens portmonnä. Det förhållandet att ni nu i er motion har yrkat att just Norrland skall undantas vill jag inte ta som tecken på någon högre klokskap. Jag menar fortfarande att det investeringsförbud som råder inte är särskilt vettigt. Det har under första året inte inneburit lägre investeringar i jordbruket än tidigare år. Det är möjligt att det kommer att få den effekten om vi fortsätter med det. Jag vill ställa en enkel fråga. Utan att jag i något avseende är anhängare av regleringar eller kontroll vill jag ta upp ett område där det måhända vore bra. Det är faktiskt så att någon har räknat ut att vi för distribution av livsmedel via livsmedelshallar har en sådan kapacitet i Sverige att vi skulle kunna betjäna en befolkning på 60 miljoner. Om man nu är så mycket för att reglera som ni tycks vara, vore det vettigare att göra på så sätt att vi för fram de stackars korvbitarna på något färre ställen än nu — vettigare än att ha onödiga förbud. Olle Östrand talar här hela tiden om att vi skall göra undantag från en förbudsregel som han själv har röstat för. Jag tycker att det är inkonsekvent och inte särskilt väl genomtänkt politik.
Herr talman! Man kan naturligtvis alltid diskutera Arne Anderssons i Ljung och min klokskap. Men vad jag har försökt att redogöra för i mitt anförande och i min förra replik, Arne Andersson, är den allvarliga utveckling som pågår i Norrland i detta avseende. Jag tycker att vi bör kunna vara överens om att vi skall försöka komma till rätta med den. Är vi överens om det, Arne Andersson, tror jag också att vi kan finna vägar för att motverka den mycket besvärliga utvecklingen och den situation som nu råder i Norrland. Det är mot denna bakgrund som vi har väckt motionen — för att försöka göra kammarens ledamöter uppmärksamma på detta.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 25 behandlas också motion nr 361, vari yrkas att riksdagen hos regeringen begär att skogsplantskolan i Furuby bibehålls. Jordbruksutskottet har i sitt betänkande avstyrkt motionsyrkandet. Jag kan ändå inte underlåta att här och nu framhålla den stora betydelse som Furuby skogsplantskola har för Jönköpings län. Jönköpings län är ett av landets mera betydande län från skogsproduktionssynpunkt. Länet har ca 690 000 hektar skogsmark, och det av skogsvårdsstyrelsen i länet beräknade behovet av plantor under andra hälften av 1980-talet är mellan 18 och 20 miljoner plantor per år. Jag vill också framhålla att förutsättningarna för plantodling vid Furuby är mycket goda och i visst avseende unika i jämförelse med andra plantskolor. Furuby plantskola odlar barrotsplantor av hög kvalitet, anpassade till förhållandena på sydsvenska höglandet, och efterfrågan på dessa plantor är mycket stor. En nedläggning av Furuby kommer att leda till brist på plantor. Bristen kan bli ännu mera påtaglig på grund av att täckrotsplantan — har det visat sig — ännu inte kan ersätta barrotsplantan, som har en överlägsen överlevnadspotential. Den som sysslar med skogsvård vet att det är ytterst olämpligt att sätta ut frostkänsliga plantor i områden med hög frostfrekvens. Den meteorologiska statistiken visar att just sydsvenska höglandet har den högsta frekvensen nattfroster under vegetationsperioden i hela landet. Klimatförhållandena ställer speciella krav på plantkvaliteten. Något som också förekommer här är en besvärlig gräsvegetation, som lätt förkväver den magrare täckrotsplantan. Barrotsplantan däremot växer snabbt ifrån gräsvegetationen. Försurningen, som mer och mer breder ut sig, leder till ersättningsbehov — även då är det betydelsefullt att få plantor som passar på just höglandet. — Detta är — mycket kortfattat — de skogliga motiven. Jag har med detta velat visa att en situation med för liten tillgång till lämpliga plantor måste betraktas som allvarlig, särskilt med hänsyn till skogsbrukets samhällsbetydelse och den långsiktiga hantering som skogsproduktion är. Ett annat motiv för att ha Furuby kvar — det är nog så viktigt — är att östra delen av Jönköpings län, där Furuby skogsplantskola är belägen, är den region som under lång tid haft den svagaste utvecklingen, både befolkningsmässigt och sysselsättningsmässigt. Varje förlust av arbetstillfällen innebär ytterligare påfrestningar på denna del av Jönköpings län. Vid Furuby plantskola handlar det om 35 arbetstillfällen — de anställda är kvinnor mest! Jag vill också nämna att en enig skogsvårdsstyrelse och en enig länsstyrelse vid ett flertal tillfällen, i skrivelser och vid uppvaktningar, klart understrukit vikten av att plantskolan får fortleva. Detta vill vi motionärer också understryka. Herr talman! Det är med beklagande vi nu konstaterar att jordbruksut skottet avstyrker vår motion. Vi anser detta vara fel. Från skogsproduktionssynpunkt är det angeläget att Furuby skogsplantskola i Jönköpings län bibehålls. Jag yrkar därför bifall till motion nr 361.

Herr talman!

Den var den första statliga kungörelsen o'n statens stöd till och omtanke om svensk hästavel. 110 år har förflutit sedan denna kungörelse vann laga kraft. Under tiden fram till nu har den svenska hästen haft sina speciella talesmän i riksdagen och i samhället, väl medvetna om hästens betydelse för vårt land. Avspärrningssituationerna vid de bägge världskrigen skulle inte ha klarats utan hästen. Vårt försvar skulle inte ha fungerat osv. Tiderna ändras, mekaniseringen gjorde hästen omodern. Armén avhästades helt 1976. I jordbruket har hästen sedan länge varit försvunnen. Maskinerna har tagit över i skogen. Ändå har det funnits personer som envist menat att hästens historia inte var färdigskriven, att arbetshästen, brukshästen, fortfarande kunde ha en uppgift som nyttodjur, till skillnad från den ökande andel nöjeshästar som fått ett kraftigt genombrott de senaste årtiondena. Så blir det nu inte. I dag signerar riksdagen regeringens och ett enhälligt jordsbruksutskotts förslag — det sista statliga stödet och ansvaret för brukshästen tas bort. Dödsrunan finns i proposition och utskottsbetänkande. Utskottets skrivningar är välmenta och bär kompromisskrivandets aningslöshet. De är för staten till intet förpliktande — vissa meningar får t.o.m. något av löjets skimmer över sig, exempelvis när man talar om ”den nya stiftelsens ansvar för sin uppgift, till gagn för den norrländska glesbygden”. Skall den norrländska glesbygden gagnas, då måste man nog ta till andra medel än några dussin hingstar på en uppfödningsstation i norra Jämtland. Eller när utskottet bedyrar sin tacksamhet till domänverket för att stiftelsens hästar skall kunna få köras i domänverkets skogar. Ja, det skulle bara fattas att man även bannlyst uppfödningsanstaltens hästar från att få vistas i statens skogar. Att förändra utskottets eniga förslag här i dag enligt de tankar som utvecklats i motion 1869 av Nils Åsling m.fl. är nog en övermäktig uppgift. Men låt mig ändå få inskrivet i riksdagens protokoll ett tack till alla dem som i mer än hundra år har förstått värdet av en svensk brukshäst och genom tiderna räddat den svenska hästen, åkarhästen, jordbrukshästen och skogshästen genom statligt stöd och omtanke. Det är ett tack till många människor, enskilda, organisationer, riksdagsledamöter och statsråd, som under de 110 åren haft en positiv inställning och känt statens ansvar. Det statliga ansvarets tid är nu förbi. I dag uttalar jordbruksutskottets ledamöter sin välvilja — för den kostar ingenting. Den är till intet förpliktande. Den svenska brukshästen har gjort sitt. Den är enligt utskottet inte en statlig krona värd. Själv är jag helt övertygad om att detta är ett kortsiktigt synsätt. Efter att ha hört Margareta Winbergs inlägg i debatten i går, där hon tolkade utskottsbetänkandet, är det nu nödvändigt, herr talman, att yrka bifall till motion 1869 och avslag på utskottets skrivning i motsvarande del.

Herr talman! Om det vore så att andre vice talman Anders Dahlgren uppbar sitt ämbete som talman i fullständig isolation från riksdagsarbetet i övrigt, skulle man enbart ha varit något förvånad över hans inlägg. Nu gör han inte det. Anders Dahlgren är suppleant i jordbruksutskottet. De synpunkter han här har framfört måste ha undanhållits utskottet av de övriga centerledamöterna på grund av att man inte tyckte att han företrädde centerpartiet eller att han inte företrädde en uppfattning som var bra för hästen. Varför, Anders Dahlgren, har de här synpunkterna inte kommit till uttryck i utskottsarbetet? Det måste ha varit fullt möjligt att göra dem hörda där. Här får utskottets skrivning — som trots allt är en framgång i förhållande till propositionen — råsopar. Jag menar bestämt att det utskottsbetänkande som samtliga utskottsledamöter nu står bakom är mycket bättre än en aldrig så prydlig reservation från centerpartiet. Hästaveln kommer inte att leva vidare och bli bättre på grund av en aldrig så prydlig reservation. Jag vill gärna säga att centerpartiets ordinarie ledamöter i jordbruksutskottet har visat bra mycket mera ansvar för hästaveln än vad Anders Dahlgren av opportuna skäl här i dag ger uttryck för.
Herr talman! Menar Arne Andersson i Ljung att en förutsättning för att en motionär skall vara framgångsrik är att han motionerar i eget utskott och deltar i diskussionen där? Jag trodde att det var så, att utskottets ledamöter behandlade de motioner som kommit in till utskottet oavsett om motionären fanns i utskottet eller inte. De synpunkter jag har framfört finns i motion 1869.

Herr talman! Det som Anders Dahlgren just nu gav uttryck för är självklarheter och behöver inte kommenteras. En fråga som är långt mera intressant är om synpunkterna i motionen var så värdefulla för hästaveln i landet att de nu måste drivas till reservation eller om det var viktigare att utskottets ledamöter kunde enas om någonting som trots allt är ganska bra för hästaveln. Frågan är om de ordinarie centerledamöterna i utskottet hade samma uppfattning som Anders Dahlgren. Det hade varit rimligt att släppa fram honom till bordet så att han kunnat argumentera — förhoppningsvis mycket skickligare än de ordinarie ledamöterna — för den klokskap som här kommit till uttryck. Jag tycker att detta i någon mån är ett slag under bältet och ett försök att göra sig litet till ”kille” i kammardebatten i förhållande till sina kolleger som är ordinarie ledamöter i utskottet.
Herr talman! Det måste vara varje motionär obetaget att framföra sina synpunkter i riksdagen. Nu har ju kammarens ledamöter möjlighet att också rösta på motionen. Jag är övertygad om att utskottet, som är enigt, kommer att vinna. Jag beklagar det, och jag beklagar de till intet förpliktigande skrivningar som finns i utskottets betänkande.

Herr talman! Den debatt som hölls här i kammaren i går kväll kom också att handla om skogsvårdsintensitet och om lämpliga mål och medel i skogspolitiken. Debatten hade sin främsta orsak i de borgerliga förslagen om sänkning av skogsvårdsavgiften och i vpk-förslaget om en ökning av anslaget till skogsvårdsstyrelserna. Den skogsutredning som i slutet av 1970-talet redovisade sin syn på läget i skogen rapporterade om mycket stora eftersläpningar och brister i vården av våra skogar: Sju årsytor i röjningseftersläpning. För få planteringar. Otillfredsställande resultat på många av de områden som planterats. Vpk anser att skogsvårdsstyrelserna borde ha fått en ökning av sitt anslag. Grunden för att få en efterlevnad av skogsvårdslagen måste vara att man har tillräckliga resurser för att tillse att den efterlevs. Vpk gav sitt stöd för en höjning av skogsvårdsavgifterna för att staten med de medlen skulle kunna öka stödinsatserna för skogsvård. Jan Fransson sade i går kväll att dålig lönsamhet i skogsproduktionen inte kunde godkännas som skäl för dålig skogsvård. Lönsamheten i skogsindustrin är f. n. mycket god. Hade det funnits en vilja att säkra ökade resurser för skogsvård kunde socialdemokraterna i fjol ha stött vårt förslag om en produktionsavgift på skogsindustrin. Sak samma gäller de förslag vi lade fram om att gallringsplikten inte enbart skulle gälla ungskog. Vi krävde i skogsvårdslagen också att stamkvistning skulle skrivas in som en normal skötselåtgärd. Ett av de förslag vi också framförde var ett åtgärdspaket för skogsvård. Tyvärr har vi inte hittills sett några insatser för att förverkliga något av detta. Jag har vänt mig till socialdemokraterna med dessa frågor och påpekanden. Det beror på att de godkänner att skogsvårdsinsatserna är otillräckliga. De borgerliga företrädarna bagatelliserar de uppenbara bristerna i skogsvården. Bristerna har funnits och finns inom alla kategorier av skogsägare. Men alla skogsägare brister inte i skogsvård. Skall vi klara av att avhjälpa de brister som finns måste vi vara beredda att öka insatserna. Då måste vi övergå från vackra deklarationer till målmedvetna insatser.

Herr talman! Detta skall varken handla om Oscar II eller hästar, utan om de s.k. 5:3-bidragen. Moderata riksdagsmän från Skaraborgs län har framlagt en motion 1866 om en avveckling av de s.k. 5:3-bidragen. Bakgrunden är att riksdagen hösten 1981 fattade beslut om att anslå 200 milj.kr. per år i 15 år för att avveckla lågproducerande bestånd, nämligen 5:3-skogar. Pengarna skulle i huvudsak gå till bidrag för återplantering, och beslutet grundade sig på skogsvårdslagens 5 § där det sägs att ny skog, i regel gran, någon gång tall, skall anläggas när skogen är gles eller består av olämpligt träslag. Den 1 januari 1982 satte programmet i gång. Det var framför allt avsett för glesa och dåliga barrskogar, närmast i Norrland. Norrlandslänen och Kopparbergs län har fått mest pengar, men år 1983 utgick ändå inte mindre än 53 milj.kr. till de sydoch mellansvenska länen. Där är det framför allt lövträd som faller och ersätts med gran. Motionen bygger på den uppfattningen att våra lövskogar är en värdefull tillgång för vårt land och för vår natur. Motionen bygger också på en tro att den enskilde skogsägaren bäst fattar beslut om hur en viss mark skall användas om han gör det utan statliga styrsignaler. Dessutom utgår motionen från det starka behov som föreligger att spara i den statliga budgeten. Förslaget innebär en besparing av 150 milj.kr. Herr talman! Enligt vår mening är det riktiga och viktiga besparingar.

Justitieutskottets betänkanden 17 och 19 kommer att behandlas i tur och ordning.
Utbildningsutskottets betänkanden 15, 16 och 17 kommer att behandlas i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt.
Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt.

I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet.
Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså socialförsäkringsutskottets betänkande 18 om efterlevandepension m.m.
I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för båda punkterna i betänkandet.
I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet.
Herr talman! Till socialutskottets betänkande 16, som vi nu skall behandla, angående anslag till bidragsförskott m.m. har vi moderater fogat en reservation. Vi anser att möjligheter finns att öka återbetalningen av bidragsförskotten och därigenom redan under kommande budgetår minska statens utgifter för bidragsförskotten med ett belopp om 110 milj.kr. Därmed skulle enligt vårt förslag anslaget till bidragsförskott budgetåret 1984/85 uppgå till 1,2 miljarder. Bidragsförskotten utgår till barn under 18 år som endast en av föräldrarna har vårdnaden om eller som står under vårdnad av någon annan än föräldrarna. Vid gemensam vårdnad av barn kan bidragsförskott också utgå. Bidragsförskotten skall i princip återbetalas av de underhållsskyldiga föräldrarna. Det borde kunna ske i något större omfattning om vissa rationaliseringar och regelförändringar i den allmänna försäkringen kan komma till stånd. Preskriptionstiden för fordran på återbetalning av bidragsförskott, som nu är tre år, borde kunna förlängas. Det finns dock starka sociala skäl för en kortare preskriptionstid än den för andra skulder vanliga tiden tio år. Försäkringskassorna hinner ofta inte med en effektiv kravverksamhet inom den korta preskriptionstid som nu gäller. Det händer inte sällan att underhållsskyldiga får ökade inkomster och bättre möjligheter att återbetala bidragsförskotten helt eller delvis. Därför, herr talman, borde man med en lämplig avvägning mellan sociala hänsyn och nödvändigheten av en effektiv återkravverksamhet kunna fastna för en till fem år uppgående preskriptionstid. Införsel av krav på återbetalning av bidragsförskott sker i dag på lön och sjukpenning. Det finns knappast någon anledning att andra former av ersättning för inkomstbortfall med ungefär motsvarande kompensationsnivå som i fråga om sjukpenningen skall vara undantagna från införsel, t.ex. dagersättning från arbetslöshetsförsäkring eller vuxenstudiebidrag. Försäkringskassorna bör få vidgade befogenheter att medverka till avtal och att vid behov föra talan inför domstol i sådana fall där den underhållsskyldige fått bättre ekonomi. Den vårdnadshavande har inte eget ekonomiskt intresse av att bevaka detta, enär bidragsförskott utgår upp till full nivå i de fall där underhållsbidrag avtalats eller fastställts till en lägre nivå. Vi anser även att riksdagen hos regeringen bör begära förslag till lagändringar som behövs för att ge försäkringskassan rätt att föra talan i de fall då vårdnadshavaren inte har intresse av att göra detta, därför att det förmodas att underhållsbidraget ändå inte skall komma att överstiga bidragsförskottet. Herr talman! Ensamförälderkommittén har också tagit upp förslag om regeländringar i syfte att uppnå förbättrad återbetalning. Även andra har framfört sådana synpunkter. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen i socialutskottets betänkande 1983/84:16.
Herr talman! Som Ingvar Eriksson redan har beskrivit, utgår bidragsförskott för barn för vilka endast en av föräldrarna har vårdnaden eller då vårdnaden ombesörjs av annan än föräldrarna. Föräldrar som är underhållsskyldiga skall i princip återbetala vad som utges i bidragsförskott, dock maximalt motsvarande det underhållsbidrag som bestämts. Det betyder att bidragsförskott utgår först och att underhållsbidraget återkrävs därefter. Anslaget för utgifterna för detta ändamål måste alltså räcka till även om inkomsten skulle öka till följd av bättre återkrav. I flera motioner sägs att nettot i dag är för dåligt och att återkravsverksamheten borde effektiviseras. Detta sägs i motioner från både folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet. I budgetpropositionen sägs att återkraven f.n. endast täcker 36 70 av bidragsförskotten. Ensamförälderkommittén nyanserar emellertid den siffran. Av det som debiteras — allt kan av olika skäl inte återkrävas — kommer f.n. 7820 in. Också detta kan sägas vara för dåligt. Denna andel av det debiterade beloppet stiger dock, och det kan ytterligare förbättras genom de åtgärder som Ingvar Eriksson här har beskrivit, dvs. bättre rutiner i försäkringskassorna och längre införseltider för kronofogdarna. Om detta föreligger emellertid enighet. Frågan har nämligen enligt uppgift varit föremål för diskussion i de överläggningar som har förevarit mellan partierna om försvarsanslaget. Där har man träffat överenskommelse om en besparingsram, och i denna besparingsram finns denna fråga upptagen; dock avses ett betydligt lägre belopp än det som här nämns som möjligt att återkräva. Ingen har såvitt jag vet hävdat att utgiften blir lägre därför att återkraven förbättras. Det är alltså inte utgiften som minskar utan inkomsten som stiger om man väljer de förslag som Ingvar Eriksson här argumenterar för. Nettot blir bättre och statsfinanserna stärks, men anslaget måste ändå räcka till för de utgifter som statsverket är skyldigt att ikläda sig. Jag tycker därför att reservationen är något ologisk. Dessutom har ju även moderaterna varit med om överenskommelsen i försvarsfrågan, där den här frågan har varit uppe till behandling. Det finns därför egentligen dubbel anledning att avstå från reservation; när den nu ändå finns, finns det dubbel anledning för riksdagen att avslå den. I detta betänkande behandlas också en annan fråga, där motionärerna kan inhösta en framgång. Det gäller bidragsförskott som motsvarar stöd till ensamstående adoptivföräldrar. Dessa föräldrar får i dag inte bidragsförskott, eftersom det inte är möjligt att fastställa det biologiska föräldraskapet. Motiveringen har varit att den som adopterar vet vad han eller hon ger sig in på. Det är sant, men det är ändå en något småaktig inställning. De barn som blir adopterade får ju en chans till en bättre framtid än de annars skulle ha haft. Det handlar om ungefär 300 föräldrar som befinner sig i denna situation, och så noggrann som prövningen är vid adoption kan man räkna med att det också i framtiden kommer att vara ett litet antal. Det är alltså inte fråga om något stort ekonomiskt åtagande. Utskottet säger nu att alla barn i Sverige skall ha ett likvärdigt ekonomiskt grundskydd, men att det får ankomma på regeringen att fundera över den tekniska utformningen. Ensamförälderkommittén har också föreslagit att det skall ges ett med bidragsförskottet likvärdigt stöd. Regeringens beredningsgrupp för familjepolitiska frågor har föreslagit att ett likvärdigt stöd skall utgå, och regeringen har ställt sig bakom det förslaget. När nu alla egentligen är överens utgår jag från att ett sådant här bidrag kan träda i kraft redan vid årsskiftet, i alla fall så fort som möjligt. Motionärerna kan alltså inhösta en framgång, men framför allt kan de föräldrar och barn som det här är fråga om förvänta sig bättre tider när det gäller deras ekonomi. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till hemställan i dess helhet i socialutskottets betänkande nr 16.
Herr talman!

Ingemar Eliasson är kritisk mot vår reservation och talar om att riksdagen har dubbel anledning att avslå den. Vi moderater anser ändock att det är viktigt att vi strävar efter en hög återbetalning. Även om vi i praktiken inte kan räkna med att de regler som förordas av oss kan göra att vi till 100 96 får in pengarna, anser vi ändå att det är riktigt att göra vad vi kan för att öka inkomsterna från de förskotterade underhållsbidragen. Jag vill alltså yrka bifall till den reservation som vi har avgett, trots socialutskottets ordförandes uppfattning att kammaren bör avslå den.
Herr talman! Jag vill understryka att vi i sak har samma mening, dvs. att återkraven bör effektiviseras och att detta kan ge ett för statsverket bättre netto när det gäller utgifter och inkomster i det här avseendet. Men vi vet ännu inte hur mycket detta kan ge. Vi måste därför ha ett anslag som räcker till för den beräknade utgift som statsverket här ikläder sig. Det är därför som det är vanskligt att dra ned på anslaget innan vi har sett effekterna av effektivare återkrav. Också efter det att vi har sett dessa effekter behöver vi sannolikt ha ett anslag som täcker bruttot, även om nettot sedan kommer att förbättras med tiden. Av dessa skäl vill jag understryka att jag finner reservationen överflödig.
Kammaren övergår nu till att debattera socialutskottets betänkande 17 om utbetalning av barnbidrag m.m.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1983 84:399 behandlad. Motionen, som anknyter till ett måhända drastiskt men också mycket träffande uttalande av den nuvarande statssekreteraren för utrikeshandeln Carl Johan Åberg, utmynnar i en hemställan att riksdagen hos regeringen begär förslag till åtgärder för att motverka att svenska folket ”avvecklar sig självt”. Utskottet nöjer sig med att hänvisa till vad det dåvarande socialutskottet uttalade i befolkningsfrågan i sitt betänkande 1977/78:32 och anser sig med denna hänvisning böra avstyrka motionen. Av dem som våren 1978 — för sex år sedan — deltog i socialutskottets arbete med denna fråga finns nu föga mer än ett halvt dussin ledamöter kvar i utskottet. Det kan därför vara skäl att upprepa vad utskottet då krävde, nämligen att ”regeringen utan dröjsmål bör överväga vilka åtgärder som — utöver den planerade undersökningen av orsakerna till födelseminskningen — bör vidtas med anledning av den oroande befolkningsutvecklingen”. Under dessa sex år har åtskilliga undersökningar av orsakerna till födelseminskningen sett dagens ljus, från statistiska centralbyrån och nu senast från Ingvar Carlssons framtidskansli, men de åtgärder som det gamla socialutskottet begärde har lyst med sin frånvaro. Det gamla socialutskottets betänkande skrevs mot bakgrund av ett födelsetal på 93 250 barn, medan motsvarande tal för 1983 hade gått ned till 91 500. Den trankilitet med vilken dagens socialutskott betraktar denna utveckling tyder på att utskottets ledamöter är benägna att med större jämnmod än vad det tidigare socialutskottet visade acceptera att svenska folket fortsätter att — för att citera Carl Johan Åberg — ”avveckla sig självt”. Det räcker tydligen med ”undersökningar”, som översiktligt redovisas i budgetpropositionen, under det att det kan anstå ytterligare med sådana åtgärder som det gamla socialutskottet ville se vidtagna ”utan dröjsmål”. Jag undrar om inte det nuvarande socialutskottet borde skaffa sig Erland Hofstens bok i frågan, som nu föreligger i en ny, reviderad och uppföljd upplaga. Där framgår det också vilken betydelse varje ”förlorad” barnårgång har för möjligheterna att för framtiden reparera den kraftiga befolkningsminskning och ändring av befolkningens ålderssammansättning som nu successivt förestår. Herr talman! Nog hade det varit rimligare att ta upp denna motion i samband med det betänkande om familjepolitiken som utskottet förr eller senare, på ett eller annat sätt, måste pressa fram. Ty det är familjepolitikens allmänna inriktning och den kraft med vilken den genomförs, som blir avgörande för om frågetecknet i Ingvar Carlssons barnbok skall kunna förvandlas till ett utropstecken. Herr talman! Det är litet frustrerande för en akutmedicinare att finna att riksdagen ännu efter 175 år envist fasthåller vid 1809 års konstitutionsut skotts rekommendation till riksdagen att vara ”visligt trög till verkning, men fast och stark till motstånd”. Men man har ju börjat vänja sig, fast jag måste bekänna att det tar emot.
Kammaren övergår nu till att debattera socialutskottets betänkande 18 om anslag m.m. till Socialdepartementet m.m. och till Omsorg om barn och ungdom. I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning om samtliga punkter.
Kammaren övergår nu till att debattera utbildningsutskottets betänkande 17 om anslag till svensk undervisning i utlandet m.m. I fråga om detta betänkande hålls likaså gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet.
Herr talman! Avsikten var ursprungligen att vi i dag skulle behandla familjepolitiken i dess helhet. På grund av att regeringen och regeringspartiet har dröjt med ställningstagandet till frågor om förbättrat familjepolitiskt stöd har det inte varit möjligt. Nu pågår emellertid överläggningar mellan representanter för socialutskottet och skatteutskottet från alla de fem riksdagspartierna i denna fråga. Förslagen om förbättrat stöd till barnfamiljerna kommer därför upp till beslut här i kammaren senare i vår. Det är viktigt att understryka att det inte behöver innebära någon fördröjning av ikraftträdandet av besluten jämfört med vad som hade varit möjligt med beslut i dag. Det är angeläget för mig att betona detta, då det enligt folkpartiets mening är bråttom med att ge barnfamiljerna förbättrat ekonomiskt stöd. I socialutskottets betänkande nr 18 behandlas emellertid en annan del av familjepolitiken som är nog så viktig, nämligen barnomsorgen. Riksdagen tog i höstas ställning till frågan om ett nytt statsbidragssystem, och det är i stort sett samma yrkanden och argument som återkommer nu. Debatten borde därför kunna göras ganska summarisk. Jag vill emellertid först beklaga att frågorna om statsbidrag till barnomsorgen och det familjepolitiska stödet inte kan behandlas samtidigt. Det finns otvivelaktigt många beröringspunkter. Barnfamiljernas möjlighet att klara sin del av kostnaderna för barnomsorgen förbättras naturligtvis med förbättrade barnbidrag, vårdnadsbidrag och/eller skattereduktioner. I folkpartiet menar vi att den omfördelning av resurser till barnfamiljernas förmån som är nödvändig skall innebära att föräldrarna får förbättrad ekonomi, dvs. att pengarna går direkt till föräldrarna och att valfriheten därmed kan öka. Det statsbidragssystem som riksdagen antog i höstas för den kommunala barnomsorgen har många svagheter. De två allvarligaste, som jag ser det, är frågan om vistelsetider på dagis och behandlingen av de enskilda daghemmen. Vistelsetiderna innebär att barnet i princip måste vara på dagis sju timmar per dag för att helt statsbidrag skall utgå till kommunen. Genomsnittstiden för barn i heldagsomsorg är fem till sex timmar. De nya reglerna innebär alltså att barnen måste vara på dagis längre tid för att kommunen inte skall gå miste om statsbidrag. Om inte föräldrarna går med på detta måste kommunen skriva in två barn i stället för ett på samma plats, annars blir resultatet högre avgifter så småningom. Till detta kommer den överinskrivning som statsbidragssystemet redan i sin konstruktion — summa per inskrivet barn — stimulerar till. Den extra inskrivning som vistelsetiderna leder till kan visa sig mycket olycklig. Utöver de orsaker jag här har pekat på leder de dessutom sannolikt till konflikter mellan föräldrar och personal och till ökad byråkrati. Min gissning är att många barn, för vilka i dag utgår statsbidrag för heldagsomsorg, med det här systemet endast kommer att berättiga kommunen till statsbidrag för halvdagsomsorg. Det betyder att det sammanlagda statsbidraget till en viss kommun kommer att sjunka. Detta kanske i själva verket är en av regeringens avsikter. Den andra allvarliga svagheten är behandlingen av enskilda daghem. Efter diskussionerna i utskottet i höstas förbättrades regeringsförslaget något på den punkten. Men alltjämt gäller att ett föräldrakooperativ får lägre statsbidrag än ett kommunalt drivet daghem även om omsorgen i alla avseenden är av samma kvalitet. Detta beror på att kostnaderna för en daghemsplats hålls nere i föräldraledda daghem genom mycket frivilligt och ideellt arbete. På denna idealism åker stat och kommun snålskjuts. Detta är, enligt min mening, inte att stödja och stimulera till ökat engagemang från föräldrarnas sida, utan det är att försvåra den och visa otacksamhet. I den situation vi nu befinner oss i borde alla tillskott till barnomsorgen som fyller de uppställda kvalitetskraven hälsas välkomna. Det är enligt min mening ekonomiskt oklokt av socialdemokraterna att inta denna snåla inställning. Med en mindre doktrinär inställning från socialdemokratiskt håll skulle vi kunna få fler platser i barnomsorgen till samma summa pengar. Denna inställning går til syvende og sidst ut över barnen. Mittenregeringen förelade riksdagen 1981 ett reformerat förslag till statsbidragssystem för barnomsorgen. Det innebar att staten skulle ta på sig 40 20 av bruttokostnaderna. Riksdagen antog förslaget, men den nya majoriteten efter valet 1982 rev upp beslutet. Vi tycker i folkpartiet att det statsbidragssystemet alltjämt är överlägset det som socialdemokraterna nu infört och riksdagen antagit. Vi tycker emellertid inte att riksdagen varje år kan ändra på de ekonomiska förutsättningarna för denna verksamhet. Det skulle försätta kommunerna i ett mycket besvärligt läge. Det är anledningen till att vi nu inte yrkar på att det system som beslutades i höstas omedelbart skall rivas upp några månader efter det att det har införts. Däremot anser vi att arbetet bör starta med att bereda frågan om ett ännu enklare statsbidragssystem, när erfarenheter efter ett par år kan dras av det nu införda. Vi tycker att kommunerna borde ges ett större ansvar för barnomsorgen. Våra förtroendevalda i de olika partierna på det kommunala planet är lika intresserade som vi i riksdagen av en god barnomsorg. De borde därför kunna anförtros att avgöra fördelningen på olika former inom förskoleverksamheten. Ett på så vis förenklat system medför vissa övergångsproblem; det är jag medveten om. Det är därför nödvändigt att låta det föregås av överläggningar med kommunerna. Men regeringen bör ges i uppdrag, föreslår vi, att nu påbörja arbetet med ett statsbidragssystem med den inriktningen. Herr talman! I reservation nr 7 har centerledamöterna utvecklat synpunkter på inriktningen av barnomsorgen. Från folkpartiets sida kan vi instämma i vad som där sägs. Utskottet anför egentligen ingen annan mening. Reservationen kan ge intryck av att skillnaderna är större än vad de faktiskt är. Utskottet redovisar att utvecklingen går i den riktning som reservanterna önskar, varför inget särskilt initiativ anses erforderligt. Jag har med den här förklaringen velat understryka att ett avslag på den reservationen ändå innebär ett instämmande i dess syfte. Det är ju ingen ovanlig behandling här i riksdagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 5 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I december 1983 antog riksdagen ett nytt system för statsbidrag till barnomsorgen. Vi moderater kritiserade då det systemet på avgörande punkter, och vi upprepar nu vår kritik såväl i vår partimotion om familjepolitiken som i reservation 1 i socialutskottets betänkande 18. Vi kräver förslag om ett nytt statsbidragssystem för barnomsorgen, och det skall uppfylla följande krav: 1. Kommunal daghemsverksamhet får inte gynnas på bekostnad av enskilda alternativ och familjedaghem. 3. Lång daghemsvistelse får inte leda till ett oproportionellt stort statsbidrag jämfört med kortare vistelsetider. Dessutom anser vi att kommunerna skall kunna komplettera med entreprenadförfarande. Det statsbidragssystem som infördes i december innebär styrning av barnomsorgen mot kommunala daghem och därmed diskriminering av alternativ barnomsorg. Familjerna har inte frihet att välja den omsorgsform som de anser bäst. Alternativa vägar att driva och finansiera barnomsorg försvåras. Men så har ju mångfald, alternativ och valfrihet heller aldrig varit viktigt för socialdemokraterna, trots allt fagert tal om frihet. Den politik socialdemokraterna för medför valfrihet bara för dem som har pengar att köpa sig valfrihet. Vi moderater syftar till valfrihet för alla. Vi anser att det är hög tid att myndigförklara familjerna genom att ge största möjliga frihet att välja såväl livsform som arbetsfördelning och hur man vill fördela och kombinera vård och omsorg i hemmet med förvärvsarbete, vilken barnomsorg man vill ha och vilken pedagogisk inriktning man vill ha på sina barns förskola och skola. Familjerna måste kunna välja. Våra uppgifter som politiker är att stödja familjen, uppmuntra alternativ och mångfald. Då krävs att skatteoch bidragssystemen inte styr familjerna. Det krävs en reformering av familjebeskattningen, så att den bygger på hur många som skall leva på inkomsten. Det är den viktigaste familjepolitiska reformen. En vårdnadsersättning är ett annat viktigt inslag i vår familjepolitik. Men det är också helt nödvändigt att stimulera mångfald i barnomsorgen. I dag har vi, praktiskt taget, kommunalt monopol på barnomsorgens område, eftersom statsbidraget är så snedvridande. Samtidigt vet vi att det är ungefär dubbelt så vanligt i enbarnsfamiljer som i familjer med tre eller flera barn att använda sig av den kommunala barnomsorgen. Det är vidare ungefär dubbelt så vanligt i SACO-familjerna att använda den kommunala barnomsorgen som i LO-familjerna. Den dyra kommunala barnomsorgen går inte alltid till dem som är i störst behov av samhällets barnomsorgsstöd. Statsbidragssystemet diskriminerar den enskilda barnomsorgen och de enskilda förskolorna. De enskilda förskolorna får betydligt mindre statsbidrag — om de nu får något alls. Vad kommer regeringens nya proposition att innebära? Det hade varit bra och ett bevis på aktning för riksdagen om propositionen hade varit tillgänglig inför den här debatten. Men enligt ett pressmeddelande från socialdepartementet skall affärsmässigt drivna daghem och fritidshem falla utanför statsbidragsreglerna. Vad menas med detta? Vad betyder affärsmässigt? Betyder det möjligen att inkomster och utgifter skall gå ihop? Vad händer då om ett kommunalt daghem drivs så att inkomster och utgifter går ihop? Begreppet ”affärsmässigt drivna daghem och fritidshem” är ett under av oklarhet. Jag hoppas att vi senare av Anita Persson kan få en förklaring av vad detta kan innebära. Är det inte kvaliteten på verksamheten och önskemålet från tusentals svenska familjer om en bra barnomsorg till rimligt pris och i valfri form som skall vara avgörande? Vem som driver barnomsorgen är av underordnad betydelse så länge verksamheten fyller högt ställda krav på kvalitet. Vi moderater förstår inte det socialdemokratiska sättet att tänka och resonera i fråga om barnomsorgen. Vi vet att många svenska barnfamiljer behöver ha barnomsorg. Vi vet att de kommunala barnomsorgsplatserna inte räcker. Dessutom är de för dyra både att bygga och att driva. Vi vet att alla familjer inte vill ha kommunal barnomsorg, utan någon annan form av barnomsorg. Vi vet att många familjer vill ha alternativ pedagogik. Vi vet att alla barn inte passar på kommunalt daghem och att det i glesbygd är orealistiskt att bygga daghem. Statsbidraget måste därför utformas så att det är rättvist och neutralt när det gäller tillsynsform och huvudman. Då stimulerar vi ju framväxten av alternativa barnomsorgsformer och förskolor, föräldrakooperativ, förskolor drivna av kyrkor och ideella föreningar, entreprenadverksamhet, osv. Därmed stimulerar vi också föräldrar att engagera sig och ta initiativ till glädje och nytta för barnen. Föräldramedverkan är mycket större i enskilt driven verksamhet än i kommunal. Samtidigt räcker samhällets resurser till fler barnomsorgsplatser, eftersom enskild barnomsorg regelmässigt är billigare. Enskilda alternativ ger fler platser till lägre kostnader än samhällets barnomsorg. Vi måste i Sverige i dag finna nya vägar på alla områden och stimulera till nya lösningar och initiativ. På barnomsorgens område finns konstruktiva idéer som kan utvecklas till bra barnomsorg för våra barn. Men då måste man ha målsättningen att ge valfrihet, att myndigförklara familjerna och att få barnomsorg med kvalitet. Ytterligare kritik mot statsbidragssystemet: Familjedaghemmen spelar en stor roll i barnomsorgen som alternativ och komplement i både tätort och glesbygd. Men statsbidragen gör det lönsammare för kommunerna att ensidigt satsa på daghemmen, trots att detta är den totalt sett dyraste omsorgsformen. Vidare: Statsbidrag utgår inte till deltidsförskolan, den allmänna förskolan för sexåringar. Den allmänna förskolan för sexåringar är mycket viktig för barnens personlighetsutveckling, och den innebär en social och pedagogisk träning för skolstarten. Sexåringarna behöver den som träning. Vad kommer statsbidragssystemet att innebära för deltidsförskolan för sexåringar? Ja, eftersom statsbidrag kommer att utgå till barnomsorg på deltid, under förutsättning att barnen vistas där minst fyra timmar per dag, är risken stor att kommunerna kommer att försöka slussa över sexåringarna till sådana korttidsdaghem. Trots att dessa korttidsdaghem kostar betydligt mer per barn än deltidsförskolan, blir de billigare för kommunerna. Det här kommer att innebära att sexåringarna riskerar att gå miste om den viktiga träningen inför skolstarten. Statsbidragssystemet innebär också en styrning mot långa vistelsetider, trots att alla torde vara överens om att barn inte bör få för långa dagar på daghem. Det är fel när statsbidragen på detta sätt gör det lönsamt för kommuner att hålla barnen kvar. Dessutom leder tidsreglerna också till att systemet blir krångligt och måste innebära kontroller. Herr talman! Mycket mer kritik kan framföras mot statsbidragssystemet, och för att fullständiga kritiken vill jag hänvisa till vad vi moderater sade i december innan beslutet fattades här i kammaren. Det förs en livlig debatt i Sverige i dag om hur besvärligt barnfamiljerna har det, särskilt de flerbarnsfamiljer som skall leva på en enda inkomst. Allt fler kräver en skattereform. Allt fler vill kunna välja sitt sätt att leva, sin arbetsfördelning och sin barnomsorg. Allt fler reagerar mot den starka och sneda subventioneringen av kommunal barnomsorg. Man vill ha alternativ. Man vill ha möjlighet att välja. Socialdemokraterna har nu återigen haft möjlighet — i samband med våra motionskrav och i samband med att propositionen om statsbidrag till enskild barnomsorg lades fram — att visa att man lyssnar till människornas krav på frihet och valfrihet. Men socialdemokraterna tar inte den möjligheten. Man vill inte stimulera alternativ. Man står fast vid ambitionerna att styra barnomsorgen mot kommunal institutionsvård. Man säger nej till ett statsbidrag som är neutralt beträffande omsorgsform och huvudman och ger samma statsbidrag till enskild och kommunal barnomsorg. Därmed försvårar man också för kommunerna att finna nya och flexibla problemlösningar och att komplettera med entreprenad. Socialdemokraterna säger också nej till att anslaget till barnomsorg skall medge utrymme för vårdnadsersättning. Vårdnadsersättningen är viktig för familjernas valfrihet. Föräldrarna kan använda dem till att betala för valfri barnomsorg — hemma, kommunalt eller enskilt. Socialdemokraternas inställning är sorglig därför att den förhindrar rättvisa, mångfald, valfrihet och effektivitet, något som skulle komma barnen till del.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 När det gäller reservation 7 av Rosa Östh och Karin Israelsson vill jag förklara att innehållet i reservationen i mycket överensstämmer med vad jag har sagt här i kammaren, med vår reservation och med innehållet i vår motion. Av formella skäl kommer vi moderater dock inte att rösta för den reservationen utan avstå i den voteringen. Herr talman! I reservation 17 avstyrker de moderata ledamöterna i socialutskottet regeringens förslag till medelsanvisning till barnmiljörådet, därför att vi anser att barnmiljörådet bör avvecklas. Såsom anges i betänkandet har vi moderater sedan 1978/79 varje år i motioner yrkat på avskaffande av det som tidigare benämndes lekmiljörådet och som sedan blev en central förvaltningsmyndighet och nu heter barnmiljörådet. Barnmiljörådet är ett centralt organ som skall verka för förbättringar i barns miljö, med särskild tonvikt på lekmiljö, och för en ökad säkerhet för barn och ungdom. Detta är utomordentligt viktiga uppgifter — för barnen, för familjen och för hela samhället. Vi anser dock att detta är uppgifter som bör ankomma på socialstyrelsen, i den mån de inte kan skötas i kommunerna inom socialtjänstens ram. Det är i kommunerna som det främsta arbetet bör bedrivas. Socialstyrelsen bör ha det övergripande ansvaret. Vi är alla överens om att barnen är en utsatt grupp och att det är mycket viktigt att värna om barns miljö och säkerhet. Detta måste genomsyra familjepolitiken och alla de åtgärder som vi över huvud taget vidtar i samhället. Att på olika sätt stödja familjen och föräldraskapet är naturligtvis det främsta. Men att i detta kärva ekonomiska läge bibehålla en central förvaltningsmyndighet anser vi vara onödig byråkrati. Ansvaret för barns och ungdomars miljö och säkerhet måste åvila alla i samhället: föräldrarna, skolan, förskolan och kommunerna. Herr talman! Jag yrkar således bifall till reservationerna 1, 5 och 17.

Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar berörs en rad frågor som gäller barnomsorgen, och där statsbidragsgivningen är den mest framträdande. Alla barn behöver omsorg — det är något vi betraktar som självklart. Först och främst är det föräldrarna som har ansvar för sina barn och deras uppväxtvillkor, men i den viktiga uppgiften har de rätt att få stöd från samhällets sida. Vi centerpartister är övertygade om att det behövs en större valfrihet för barnfamiljerna. För att föräldrarna skall kunna ge sitt bästa i sin föräldraroll måste de ha större möjlighet än nu att välja den omsorgsform som bäst motsvarar deras önskan och deras behov. Vi är också övertygade om att det ärikommunerna man bäst avgör hur den samhällsstödda barnomsorgen skall vara utformad. Det är där man känner till var människor bor och hur de arbetar, vilket behov av barnomsorg de har — om det är på heleller deltid. Riksdagen beslutade 1981 på den dåvarande regeringens förslag att ett nytt statsbidragssystem skulle införas, vilket skulle ha gett kommunerna den önskade utökade friheten att anpassa barnomsorgen efter egna förutsättningar. Det systemet verkar inte styrande vad gäller omsorgsform, och inte heller avgörs bidragets storlek av barnens vistelseeller inskrivningstid. Det ger en större regional rättvisa genom att deltidsförskolan, som är en tung bit för många glesbygdskommuner, räknas in. Systemet skulle också ha gett utrymme för en utbyggnad av vårdnadsersättningen, vilket på ett avgörande sätt skulle bidra till ökad valfrihet för småbarnsföräldrarna. Socialdemokraterna gjorde i valrörelsen stor affär av det här tidigare beslutet. Det skulle, sade man, innebära en försämring för barnomsorgen och därmed också för barnfamiljerna. Eftersom barnfamiljerna då var en av socialdemokraterna mycket omhuldad grupp gjorde man till ett av de stoltaste vallöftena, att beslutet i fråga skulle rivas upp av en socialdemokratisk regering. Så skedde också, kort tid efter regeringsskiftet. Sedan tog man ett år på sig för att tänka ut ett nytt bidragssystem. Efter vad som sagts från socialdemokratiskt håll kunde man ha anledning att vänta sig ett förträffligt system, som skulle ha satt fart på utbyggnaden av barnomsorgen, garanterat en hög kvalitet och som alltså, kort sagt, skulle ha gynnat barnfamiljerna. Men så blev det nu inte. Det nya systemet blev en besvikelse i kommunerna, inte minst för socialdemokratiska kommunpolitiker — det är ingen hemlighet. Utskottsmajoriteten menar dock att det nya systemet ger ökat utrymme för lokala lösningar utan att sociala och pedagogiska mål eftersätts. Detta må vara majoritetens förhoppning, men det är knappast vad som är verklighet ute i kommunerna. Visst har man fått en viss utökad frihet — man har fått friheten att överinskriva barn. Jag tänker inte överdriva vådorna av detta, men inte rimmar det särskilt väl med tidigare uttalanden från socialdemokratiskt håll i sammanhanget. Man har tagit in den öppna förskolan i statsbidraget, vilket är bra. Men varför vägrar man att ge bidrag till deltidsförskolan, som är en så angelägen verksamhet när det gäller många barn? Den regionala orättvisan har också ökat genom att familjedaghemmen, som är den naturligaste verksamhetsformen i många glesbygder, klart missgynnas. Det visar bl.a. beräkningar som Kommunförbundet nyligen presenterat. Det allra mest negativa med det nya systemet är nog ändå kravet på 7 timmars inskrivningstid för barnen för att helt statsbidrag skall utgå. Detta innebär stora förluster för många kommuner, vilket kan tvinga fram för barnfamiljerna ytterst olyckliga styrregler. Från centerpartiet föreslår vi att nuvarande system för statsbidrag till barnomsorgen ersätts med det system som den förra regeringen föreslog och som riksdagen antog 1981. Det innebär alltså'ett bifall till motion 2109 i motsvarande delar. Det har många gånger konstaterats att det fattas åtskilligt innan barnomsorgen är utbyggd till full behovstäckning. Kommunerna kommer inte att klara det om de inte ges större frihet och större möjligheter att utveckla nya alternativa verksamhetsformer. Inte minst föräldrakooperativen har visat sig ge en mycket fin barnomsorg, och de är värda all uppmuntran. Det är därför beklagligt att den verksamheten inte jämställs med övrig barnomsorg i statsbidragshänseende. I motion 633 påtalar Ulla Tillander och jag behovet av att kommunerna får information om de samlade erfarenheter som finns vad gäller alternativ barnomsorg. Det har nu framhållits att en hel del är på gång av det som vi efterlyser. Bl. a. skall en rapport från socialstyrelsen komma inom kort. Vi hart. v. låtit oss nöja med vad som sägs från utskottet, men vi kommer givetvis att följa denna fråga med uppmärksamhet, eftersom det finns flera goda skäl för att påskynda tillkomsten av nya och bra barnomsorgsformer. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna2, 5 och 7 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Förra veckan var jag på ett symposium som handlade om morgondagens barnomsorg. I en av föredragningarna sade en företrädare för socialstyrelsen så här: Våra farhågor beträffande det nya statsbidragets inverkan på överinskrivningarna verkar ha besannats. Och så är det nog tyvärr. Alltför ofta kan man i pressen läsa om nya och stora överinskrivningar. Och dessa överinskrivningar försämrar kvaliteten i barnomsorgen. Vänsterpartiet kommunisterna gick emot det förslag till nytt statsbidragssystem som den socialdemokratiska regeringen lade fram därför att vi ansåg att det inte uppfyllde de krav som man måste ställa på ett statsbidragssystem. Enligt vår mening måste ett statsbidragssystem utformas så att det blir en verklig stimulans för kommunerna att bygga ut barnomsorgen. Bidragen måste också utformas så att de gynnar en kvalitativt bra barnomsorg. Det nuvarande systemet gör varken det ena eller det andra. För att säkra både den kvantitativa och den kvalitativa utbyggnaden föreslår vänsterpartiet kommunisterna dels ett driftsbidrag, dels ett temporärt anordningsbidrag. Driftsbidraget skall utgå, menar vpk, med 75 96 av de faktiska driftskostnaderna och på så sätt täcka personalkostnaderna. För att man åtminstone skall infria utbyggnadslöftet från femårsplanen föreslår vi ett anordningsbidrag för de ca 60 000 platser i daghem och fritidshem som fattas för att de löftena skall vara infriade. Anordningsbidraget bör täcka 20 96 av kommunernas investeringskostnader för dessa platser. Folkpartiet och också centern har i debatten varit inne på att kommunerna bör ha större ansvar och större frihet vad gäller barnomsorgen. De år jag har varit med och debatterat frågan om utbyggnad av barnomsorgen har det visat sig att kommunerna inte klarar att ta ansvar för denna utbyggnad. Därför måste riksdag och regering ta sitt ansvar, så att kommunerna får en chans att bygga ut barnomsorgen i den omfattning som behövs. Kvaliteten inom barnomsorgen är i hög grad beroende på hur stor personaltätheten är, hur utbildad personalen är, hur stora barngrupperna är och hur stora ytor barnen får att leka på. Trots alla försök att påstå motsatsen är dessa delar viktiga byggstenar för en bra barnomsorg. Det behövs bindande normer, menar vi, för såväl personaltäthet och gruppstorlek som ytor. Om man inte fastställer sådana normer kommer vi att få en ojämlik och försämrad barnomsorg. Socialstyrelsen har nyligen givit ut Förslag till pedagogiskt program för förskolan. Förslaget är just ute på remiss, och därför måste man naturligtvis avvakta remissinstansernas yttranden. Men några kommentarer tycker jag ändå man skall göra. Detta pedagogiska program är tänkt som ett svar på den diskussion som förts om att det saknas en målsättning för barnomsorgen och som utmynnade i kravet på någon form av läroplan för förskolan. Ett sådant svar är socialstyrelsens pedagogiska program, men det har ett alldeles för allmänt innehåll. Mest består det av självklarheter eller, som en facklig företrädare uttryckte sitt missnöje vid presentationen av programmet: Det är en pedagogisk grundkurs för kommunalpolitiker. Förväntningarna på programmet har varit stora, och därför är det en besvikelse att programmet inte innehåller en genomgång av mera bestämda sociala och pedagogiska moment, kring vilka förskolans verksamhet skulle kunna byggas upp. Vpk vill varna för att använda ett pedagogiskt program som ett redskap att skyla över uppenbara kvalitativa brister inom barnomsorgen. Det pedagogiska programmet får inte bli ett alibi att slippa förbättra kvaliteten inom barnomsorgen. Utan personella resurser, utan lagom stora barngrupper och utan sex timmars arbetsdag kan det bli svårt att genomföra ett pedagogiskt program såsom det var tänkt, nämligen för att åstadkomma en bra och jämlik barnomsorg. All barnomsorgsverksamhet, menar vi i vpk, skall vara avgiftsfri för föräldrarna och i stället finansieras över skatten. Frågan om föräldraavgifterna bör bli föremål för överläggningar mellan staten och kommunerna. Målsättningen med överläggningarna bör vara att barnomsorgstaxorna successivt skall trappas ned. Att Sten Andersson intresserar sig för taxorna är bra. Vänsterpartiet kommunisterna ser med positiv förväntan fram mot mera konkreta åtgärder för att avskaffa orättvisorna med taxorna. I går hade jag besök av barnstugepersonal som berättade att kostnaderna för en daghemsplats kan skilja på mellan 6 000 kr. och 7 000 kr. per år mellan en kommun och en annan. Privatiseringen inom barnomsorgen har berörts här i debatten. Jag vill då för vpk:s räkning deklarera två principiella synpunkter på vad som skall gälla för barnomsorgen. För det första skall alla privata, ekonomiska vinstintressen hållas utanför barnomsorgen. För det andra har samhället — i det här fallet kommunerna — skyldighet att upprätthålla en kvalitativ kontroll av barnomsorgen. Ann-Cathrine Haglund från moderaterna sade att man måste ha frihet att välja. Till den valfrihetsdebatten kan man säga att vi inte får någon valfrihet förrän vi har en utbyggd barnomsorg som motsvarar de behov som finns. I dag står hundratusentals barn i kö för barnomsorg. Någon valfrihet finns inte för de barnen och de föräldrarna förrän man har byggt ut barnomsorgen så att den täcker den verkliga efterfrågan. Vidare finns det, Ann-Cathrine Haglund, många undersökningar som visar att föräldrarna vill ha kommunal barnomsorg — det är valfrihet på ett annat sätt — i vanliga daghem, i vanliga fritidshem. Det visar de undersökningar som har gjorts. Någonting annat har man inte fått fram. Jag vill avsluta mitt anförande med att påstå att vänsterpartiet kommunisterna har en annan syn på meningen med barnomsorgen än den som de andra partierna i riksdagen har och som också kommer till uttryck i socialutskottets betänkande. Vi har även en annan målsättning med barnomsorgen. Vi accepterar inte en konjunkturstyrd barnomsorg. Vi menar att alla barn skall ha rätt till en bra barnomsorg, alldeles oavsett om deras föräldrar arbetar, studerar eller är arbetslösa. Barn behöver en bra barnomsorg för sin egen skull. Därför måste barnomsorgen byggas ut så att alla barn som vill ha plats också får en sådan. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-reservationerna i detta betänkande.

Herr talman! Den 7 december 1983 beslöt riksdagen om införande av ett helt nytt statsbidragssystem. Vi hade då en lång debatt om detta nya system, som innebär att statsbidrag numera utgår per inskrivet barn i daghem, fritidshem och familjedaghem kombinerat med ett årsarbetarbidrag i daghem och fritidshem. Dessutom utgår bidrag för barn med behov av särskilt stöd och till s.k. öppen förskola. Som vi hört av de tidigare inläggen har samtliga partier yrkat på att ett nytt statsbidragssystem skall utformas. Men oenigheten mellan partierna är total om hur det bör se ut. Det statsbidragssystem som nu gäller har tillämpats i knappt tre månader. Det har givit möjlighet för kommunerna att pröva egna lösningar för att fler barn skall kunna få utnyttja barnomsorgen samtidigt som det begränsar den automatiska ökningen av statens kostnader. Samtidigt med att beslutet om ett nytt statsbidragssystem infördes, beviljades också 30 milj.kr. per år till kommunerna i utvecklingspengar. Socialdepartementet genomför nu 15 regionala konferenser för att träffa representanter för landets samtliga kommuner och informera om dessa utvecklingspengar, och ansökningar rörande olika projekt har redan inkommit. Dessutom genomförs tillsammans med Kommunförbundet en enkät för att se vilken effekt det nya statsbidragssystemet har fått i kommunerna. Att då knappt tre månader sedan ett nytt system har införts ånyo diskutera ett nytt statsbidragssystem finns det inga skäl till. Det bästa måste vara att kommunerna nu i lugn och ro får arbeta efter det nya statsbidragsbeslutet, och uppföljningen av detta får visa om några justeringar erfordras. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 1, 2, 3 och 4. Herr talman! I motion 543 av Bengt Silfverstrand och Lars-Erik Lövdén har yrkats att statsbidragsreglerna ändras så att statsbidrag inte i någon form skall kunna utgå till privata daghem som bedrivs i rent vinstsyfte. Utskottet delar motionärernas uppfattning att en daghemsverksamhet som drivs i vinstsyfte kan innebära att lönsamhetsintresset riskerar att komma i konflikt med vad vi menar med en god kvalitet på barnomsorgen. I avvaktan på förslag från regeringen i denna fråga har motionen dock avstyrkts. De borgerliga partierna har reserverat sig mot utskottets motivering och delar inte motionärernas uppfattning. Vad jag har erfarit kommer regeringen i dag att överlämna en proposition till riksdagen om statsbidrag till alternativa barnomsorgsformer, och jag antar att frågan på nytt inom en snar framtid kommer att diskuteras här i kammaren. Jag yrkar avslag på reservation 5. Herr talman! I reservation 6 har vpk yrkat att ett temporärt anordningsbidrag införs så att målet i den tidigare utbyggnadsplanen kan fullföljas. Utskottet underströk i december 1983 att det är utomordentligt viktigt att en plan för den fortsatta utbyggnaden av barnomsorgen snarast utarbetas, och riksdagen gav regeringen till känna att en sådan plan borde föreläggas riksdagen under detta riksmöte. I avvaktan på utbyggnadsplanen yrkar jag avslag på reservation 6. När det gäller inriktningen av barnomsorgen bedrivs i många kommuner omfattande försöksverksamheter med inriktning på kortare beslutsgång, större kostnadsansvar för personal och stimulans för personliga insatser. Socialstyrelsen arbetar f. n., som vi har hört, med en rapport om annorlunda lösningar inom barnomsorgen. I förra veckan hölls ett symposium om Morgondagens barnomsorg där socialstyrelsen var en av arrangörerna och där deltagarna kom från olika kommuner och andra intressenter. I avvaktan på socialstyrelsens rapport yrkar jag avslag på reservation 7. Liksom vid statsbidragsbehandlingen i december har vpk ett antal reservationer som tar upp målsättningen för utbyggnad av barnomsorgen, utbyggnadens inriktning, bindande kvalitetsnormer, fasta vikarier, stödpersonal för barn med särskilda behov, tjänsteformer inom barnomsorgen, behörighet för personal inom barnomsorgen och möjlighet till fortbildning. Under de tre månader som gått sedan förra behandlingen av dessa frågor har inget framkommit som ändrar utskottets inställning. Tilläggas kan att när det gäller fortbildningsinsatser framhåller utbildningsministern i årets budgetproposition att det är viktigt att högskolan utvecklar sina kontakter med kommunerna så att högskolans kompetens för utbildningsinsatser kan utnyttjas för kommunernas personal. Jag yrkar avslag på reservationerna 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15. I reservation 16 som gäller ett samlat program för att förbättra ungdomens situation yrkar vpk att ett konkret åtgärdspaket framläggs av barnoch ungdomsdelegationen. Herr talman! Avsikten med barnoch ungdomsdelegationen är inte att den skall lägga fram egna förslag. Den skall vara ett rådgivande och samordnande organ för barnoch ungdomsfrågor inom regeringskansliet, och den skall hålla nära kontakt med myndigheter, organisationer m.fl. som arbetar med dessa uppgifter. I december 1983 avlämnade delegationen en promemoria där man har redogjort för de viktigaste initiativen som tagits under det året. Med hänvisning till barnoch ungdomsdelegationens uppgift och till den avlämnade redovisningen av olika initiativ som tagits under det senaste året för att förbättra barnens uppväxtvillkor yrkar jag avslag på reservation 16. Herr talman! I likhet med vad man gjort tidigare yrkar moderata samlingspartiet på att inga medel beviljas barnmiljörådet. Några nya argument har inte framkommit i år som föranleder utskottet att ändra sin tidigare inställning och föreslå att barnmiljörådet avskaffas. Barnmiljörådet är bl.a. ett centralt organ för säkerhetsfrågor vad beträffar barn och ungdom. Jag yrkar avslag på reservation 17. Herr talman! I den sista reservationen som är fogad till betänkandet yrkar vpk att någon form av statligt lån till kostnaderna vid utländska adoptioner bör införas. Utskottet är inte berett att tillstyrka införandet av en sådan lånekonstruktion som föreslås av vpk, men utskottet vill liksom när frågan var uppe förra året understryka att det är angeläget att kostnaderna för internationella adoptioner hålls nere, så att inte bara de ekonomiskt starka får råd att adoptera barn från utlandet.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

Herr talman! Anita Persson säger att det är fel att nu diskutera frågan om ett annat statsbidragssystem, eftersom vi alldeles nyss här i riksdagen har beslutat om ett sådant system, som trädde i kraft vid årsskiftet. Jag kan inte förstå detta. Jag tycker tvärtom att det är mycket viktigt att diskutera brister i statsbidragssystemet för att man skall få en god beredskap när det gäller att förändra statsbidragssystem eller införa ett nytt. Däremot kan jag hålla med om att det vore litet olyckligt att ändra beslut varje halvår, så att huvudmännen inte vet vad de har att utgå ifrån. Det är en angelägen fråga att redan nu ta fasta på de svagheter som vi känner till. Då kan vi börja förbereda ett statsbidragssystem som ger kommunerna större frihet att prioritera de delar av förskolan som är mest eftersatta. Jag förstår inte riktigt det misstroende som ligger i påståendet att kommunerna inte kan klara dessa frågor lika bra som vi i riksdagen. Vi har ju partivänner i kommunerna som sannolikt är lika bra på att driva dessa frågor som vi. De känner dessutom den lokala situationen och vet vad som är eftersatt och vad som i första hand behöver byggas ut. En större frihet för kommunerna att hantera de statsbidrag som utgår tycker jag är fullt motiverad. Kommunerna har nu 10-15 års erfarenhet av kommunal barnomsorg. Diskussionen om statsbidragen till de enskilda daghemmen bygger inte på någon liten teknisk detalj i statsbidragssystemet, utan beror uppenbarligen på skilda synsätt. Det kan vara nog så bra med dessa 30 milj.kr. som utgår för diverse försök. De ersätter naturligtvis inte vad jag har argumenterat för och som innebär att alla som uppfyller de krav som ställs när det gäller pedagogik och social fostran bör ha rätt att driva olika verksamheter inom förskolans ram. Jag tycker det är sorgligt att socialdemokraterna fäster större avseende vid vem som driver än hur det drivs. Om de krav som uppställs blir uppfyllda, kan det ju inte vara någon avgörande skillnad om det råkar ske i ena eller andra juridiska formen, om det kallas för aktiebolag, kommunal stiftelse, föräldrakooperativ eller någonting annat. Kvaliteten är avgörande. Jag hoppas verkligen att socialdemokraterna visar så mycket mod att de vågar tänka om på den här punkten.
Herr talman! Anita Persson sade att det nya statsbidragssystemet uppmuntrar till flexibla lösningar för kommunerna. Men om det nu är så att man är så angelägen om flexibla lösningar borde man stimulera den alternativa barnomsorgen och de enskilda lösningarna. Det ger ju verklig flexibilitet. Men i och med att statsbidraget inte är rättvist och ger lika mycket till de enskilda, blir det ju inte någon flexibilitet. Vi når inte heller valfrihet och de ytterligare barnomsorgsplatser som vi vill ha. Anita Persson sade att statsbidragssystemet är för nytt för att förändras. Men socialministern kommer ändå med en ny proposition om villkoren för statsbidrag till enskild barnomsorg. Det är ju verkligen en avgörande förändring för den enskilda barnomsorgen. Jag tycker liksom Ingemar Eliasson att det finns all anledning att diskutera och kritisera det som är dåligt och försöka få det bättre. Detta skall inte bara socialministern kunna göra, utan även vi från oppositionen. Sedan har jag ställt frågan vad ”affärsmässig” betyder. Enligt det pressmeddelande som kommit i dag är det affärsmässigt drivna daghem och fritidshem som inte skall få statsbidrag. Men jag har inte fått något svar på den frågan. Jag tycker det är märkligt att socialdemokraterna inte ställer upp på målsättningen att vi skall ha god barnomsorg till svenska barn i så stor omfattning som möjligt och i enskild regi så länge som vi kan garantera att barnomsorgen är god och att kvaliten är hög. Det är ju misstro mot både personal och föräldrar att tro att de inte själva kan se att barnomsorgen är bra om en annan huvudman anordnar den. Målsättningen måste ju vara hög kvalitet oavsett vilken huvudman som ordnar barnomsorgen. Vad gäller barnmiljörådet vill jag säga att barnens säkerhet och barnens miljö skall värnas om av alla i vårt samhälle. Det skall inte behövas en central myndighet och central byråkrati för detta.
Herr talman! Anita Persson sade att det här nya systemet har medfört ökade möjligheter för kommunerna att anpassa sin barnomsorg efter lokala behov. Då kan jag konstatera att regeringspartiet ligger betydligt efter när det gäller att ha tagit del av reaktionerna i kommunerna i det här sammanhanget. Anita Persson har tydligen inte tagit del av de diskussioner som systemet har tvingat fram ute i kommunerna. Där resonerar man nu om att ställa ”heltidsbarn” först i kön, att omforma barnomsorgstaxorna till heltidsbarnens förmån, att daghemmen kanske måste reserveras för heltidsbarnen, medan ”deltidsbarnen” uteslutande får tas in på familjedaghem. Det är faktiskt inte alls så att det alltid är heltidsbarnen som är de som bäst behöver en barnomsorgsplats. Jag undrar om detta var vad socialdemokraterna tänkte på när de införde systemet. Jag ställde en fråga till Anita Persson, och jag tänker upprepa min fråga: Vilka skäl anser Anita Persson det finns för att inte ta in deltidsförskolan i statsbidragssystemet?
Herr talman! Anita Persson sade att vi måste få en plan för utbyggnaden av barnomsorgen och upplyste om att en sådan plan håller på att utarbetas. Det är väl bra. Men en plan medför ingen utbyggnad — det har ju tidigare erfarenheter visat. Den tidigare femårsplanen misslyckades att uppnå det alltför snåla mål som sattes upp. Någon större tilltro till planer tycker jag inte att man kan ha om det inte finns ett vettigt statsbidragssystem. Jag tycker inte att socialdemokraterna värnar om barnomsorgen när de så kallsinnigt avstyrker vpk-förslagen, som faktiskt skulle både trygga en utbyggnad och säkra en kvalitativt bra barnomsorg. Vi menar att statsbidragssystemet skall stimulera till en utbyggnad, tvinga kommunerna till en utbyggnad. Det skall kopplas in bindande kvalitetsnormer för att få effekter på den kvalitativa sidan. Det finns i dag 850 000 barn som har förvärvsarbetande mödrar. För dessa 850 000 barn finns det 150 000 daghemsplatser, 55 000 fritidshemsplatser och 100 000 familjedaghemsplatser i den kommunala verksamheten. En enkel addition visar att det faktiskt fattas 500 000 platser. Det finns alltså ett mycket kraftigt utbyggnadsbehov. Vi kommer aldrig att komma någonstans vare sig när det gäller utbyggnaden eller när det gäller kvaliteten om man inte har ett statsbidragssystem som har den konstruktion som vi har föreslagit i vår motion. Kvaliteten inom barnomsorgen håller på att försämras. Överinskrivningar på överinskrivningar och omflyttningar för barn, olika former av organisatoriska förändringar är vad som håller på att ske ute i kommunerna, för man måste anpassa sig till det system som föreslagits. Man planerar nu i vissa kommuner att dra in städpersonal och öka barnstugepersonal för att få statsbidrag. Nu vet jag inte om man hade räknat med detta när man införde det här nya statsbidragssystemet. Barnomsorgen kan förstås bli ännu sämre, om man låter vinstintressena börja gälla inom barnomsorgen. Det kommer att skäras ned på personalsidan, och barngrupperna skall vara större för att verksamheten skall ge någon vinst. Entreprenadverksamheten kan bli ett bekvämt sätt att ytterligare sänka kvaliteten. En billigare och sämre barnomsorg kommer att gå ut över våra barns välbefinnande!
Herr talman! De förslag som vi i dag diskuterar skulle innebära att kommunerna skulle få ett betydligt sämre statsbidrag än vad de får i dag. Det moderata förslaget innebär en minskning av statsbidraget med ca 440 milj.kr., och centerpartiets förslag innebär en minskning med 575 milj.kr. Deltidsförskolan har vi diskuterat här i kammaren många gånger. Redan när vi antog förslaget om utbyggnad infördes i det gamla statsbidragssystemet en tvingande regel för kommunerna att anvisa plats för samtliga sexåringar i deltidsförskolan. Däremot är det frivilligt för barnen att delta i denna. När det gäller statsbidragssystemet kommer en uppföljning att ske, och behövliga justeringar måste då göras. Inom socialdemokratin har vi naturligtvis målsättningen att all barnomsorg skall vara av bra <valitet. Det är ju därför vi inte vill minska bidragsbeloppet till kommunerna. Om man skulle införa statsbidrag även till de daghem som är avsedda att drivas med vinst i aktiebolagsform, måste det innebära en kraftig kvalitativ försämring — annars finns det ju ingen möjlighet att driva dem billigare. Dagens statsbidragssystem och det som man kommer att föreslå medför ingen förändring för dagens alternativa barnomsorg. Det har alltid utgått statsbidrag till den alternativa barnomsorgen. Den förändring som skedde när det nya statsbidraget infördes var att man inte fick samma stöd som det kommunala bidraget ger, men den procentuella fördelningen av kostnaderna är precis densamma som i det gamla systemet. Till Rosa Östh skulle jag vilja säga beträffande överinskrivning att jag undrar vad det fanns för något i centerns förslag som skulle förhindra överinskrivning. Alla sådana regler togs ju också bort i detta system, och en spärr fanns för kvalitetsförbättringar. Det var genom den socialdemokratiska motionen som socialstyrelsen fick i uppdrag att utarbeta mål, som senare har godkänts av riksdagen. Ett pedagogiskt program har utarbetats, och det är nu ute på remiss. Avsikten med detta pedagogiska program är att kommunerna senare skall utarbeta egna riktlinjer. Fru talman! Jag yrkar fortfarande bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Fru talman! De exempel som Rosa Östh har dragit fram visar på olyckliga konsekvenser av de vistelsetider som det beslutade statsbidragssystemet medför. Jag har i mitt tidigare inlägg påtalat att det kan få många olyckliga effekter. Det leder med all sannolikhet till längre vistelsetider på daghem för barnen än vad föräldrarna egentligen önskar. Det kan leda till att det blir fler barn på daghemmen än vad personalen och föräldrarna önskar och vad som är rimligt utifrån allmänna sociala och pedagogiska utgångspunkter. Det kan också leda till att det blir lägre statsbidrag till kommunerna än vad de har i dag. Därtill kommer risken för konflikter mellan personal och föräldrar när man skall diskutera dessa mycket krångliga regler och risken för ökad byråkrati. Jag tycker att detta borde vara skäl nog att redan nu säga att det skall rättas till. Något kanske man kan göra inom ramen för tillämpningsföreskrifter, men det vore klädsamt om Anita Persson ville erkänna att det nuvarande systemet inte är bra och att regeringen är beredd att rätta till det. Frågan om de enskilda daghemmen får vi i utskottet och i kammaren tillfälle att diskutera senare under våren — med anledning av en proposition som egentligen aldrig hade behövt skrivas eller lämnas till riksdagen. När vi nu ändå får en sådan proposition skulle jag vilja fråga Anita Persson om regeringen är beredd att sluta med diskrimineringen av föräldrakooperativen. Även om socialdemokraterna misstror daghem som drivs i andra juridiska former — oavsett vilken kvalitet de visar sig kunna uppnå — borde man ändå kunna ta ännu ett steg för att ge föräldrakooperativen med kommunal barnomsorg likvärdigt statsbidrag. En sådan ny chans får socialdemokratin här under våren. Det vore fint om Anita Persson ville medverka till att i alla fall den skamfläcken tvättas bort.
Fru talman! Vårt förslag innebär att anslagsutrymme skall beredas för en vårdnadsersättning till alla barn mellan ett och tre år. Med en vårdnadsersätt ning kan allt fler föräldrar välja andra former av barntillsyn än den kommunala. Familjerna får bättre råd att, om de så önskar, låta en förälder vårda barnen hemma. De kan betala för en valfri barnomsorg, i enskild eller kommunal regi. Vårt förslag innebär dessutom ett rättvist statsbidrag till enskild barnomsorg. På det sättet stimulerar vi utbyggnaden av den enskilda och alternativa barnomsorgen. Vi kan få fler platser för samma pengar eller till en lägre summa. Vårt förslag stimulerar alltså fram fler platser i barnomsorgen än det nuvarande statsbidraget. Mycket har i dag sagts om statsbidragssystemet. Det största felet med nuvarande statsbidragssystem är att det diskriminerar den enskilda barnomsorgen — föräldrakooperativ, annan barnomsorg som ges av ideella föreningar, kyrkor osv. Det vore riktigt av Anita Persson att erkänna detta. Socialdemokraterna bör ta den chans som propositionen om vad de kallar affärsdrivna daghem och fritidshem ger dem till att förbättra bidragssystemet, så att de enskilda institutionerna får ett rättvist statsbidrag och vi får mer barnomsorg av god kvalitet.
Fru talman! Anita Persson tar här upp frågan om överinskrivning. Jag sade i mitt anförande visserligen att jag inte tänkte överdriva vådorna av en viss överinskrivning, men jag anförde också att det socialdemokraterna nu hävdar rimmar mycket illa med vad de tidigare har sagt om just överinskrivning. De har ju kallat överinskrivning för social nedrustning och ansett den vara helt förödande för barnomsorgsverksamheten. Centerpartiets förslag skulle inte ge oss möjlighet att garantera kvaliteten, påstår Anita Persson. Hon säger också att vårt förslag innebär en besparing i förhållande till socialdemokraternas förslag. Som jag sade tidigare verkar inte det system som vi föreslog och en tidigare riksdagsmajoritet fattade beslut om styrande — när det gäller omsorgsform, vistelsetid osv. — på det olyckliga sätt som regeringspartiets system gör. Vårt förslag ger också, som jag tidigare har framhållit, utrymme för en mycket nödvändig och angelägen utbyggnad av vårdnadsersättningen. Anita Persson hade inget svar att ge mig när det gällde deltidsförskolan. Tyvärr måste man nog se det som ett exempel på hur föga intresserat regeringspartiet är av meningsfulla regionalpolitiska insatser.
Fru talman! Jag tror att man tyvärr kan konstatera att barnomsorgen håller på att försämras — trots den ofta hängivna personalens ansträngningar — på grund av verkningarna av statsbidragssystemet. Jag skulle vilja fråga Anita Persson: Hur länge tänker socialdemokraterna åse denna försämring, både när det gäller utbyggnaden av barnomsorgen och när det gäller kvaliteten? Detta statsbidrag utgår per inskrivet barn, och man har slopat ytnormerna och alla kvalitetsnormer. Ett sådant system bäddar för överinskrivningar. Detta har vi sett i pressen och hört från personalen. Hur långt skall det gå, innan socialdemokraterna säger att man inte kan acceptera detta, att man måste ändra bidragssystemet och få en annan syn på kvaliteten inom barnomsorgen? Tänker ni stoppa överinskrivningarna?
Fru talman! Jag håller med Inga Lantz om att det är bråttom med att vi får en utbyggnadsplan, så att alla barn som har behov av det — det är den gamla målsättningen — skall kunna få plats i barnomsorgen. När detta beslut fattades i riksdagen sade vi att kvaliteten och de pedagogiska målen inte fick försämras. Det sker en uppföljning av det nya statsbidragssystemet. Jag kan inte, som Inga Lantz gör, säga att ytnormen är ett mått på en bra barnomsorg. Det är naturligtvis innehållet i barnomsorgen som är det viktiga. När det gäller statsbidragssystemet och reglerna för att statsbidrag skall ges — dvs. att det skall vara sju timmars vistelsetid för att man skall få ett helt statsbidrag — anser jag att det är viktigt att kommunerna får ett ökat stöd för heldagsomsorgen. Det finns många barn som har behov av att få tillsyn under hela dagen, och därför är det viktigt att staten stöder de kommuner som har denna tillsyn. När vi hade det förutvarande barnomsorgssystemet fanns det tendenser till att skära ner heldagsomsorgen och att ge barn tillsyn bara på deltid i daghemmen. Återigen har man tagit upp frågan om vårdnadsersättning i denna debatt. Vårdnadsersättning är inget alternativ till barnomsorg och kommer aldrig att kunna bli ett bra alternativ till en utbyggd barnomsorg. Man kan undra varför ni inte införde den vårdnadsersättning som ni anser är så viktig, när ni hade sex år på er i regeringsställning. Till Rosa Östh vill jag säga att vi visst anser att deltidsförskolan är viktig. Därför finns det lag på att kommunerna skall anvisa alla barn som är sex år en plats i deltidsförskola, om de inte har plats i daghem. Man skall också anvisa plats till vissa femåringar i glesbygd, vilka då kommer att gå bara tre dagar per vecka. Jag vet av egen erfarenhet, eftersom jag själv bor i en kommun med ganska mycket glesbebyggelse, att deltidsförskolan är viktig där. Vad som också är mycket viktigt är den öppna förskolan, som vi har gett ett statsbidrag. Den gör att vi kan förbättra kvaliteten i familjedaghemmen och även för de hemarbetande föräldrarna. Vi har mycket generösa regler när det gäller statsbidraget till den öppna förskolan som kan utgå i olika former.

Fru talman! I socialutskottets betänkande nr 18 behandlas min och Ulla Tillanders motion 2235 om statsbidragsreglerna till fritidshemsverksamhet för utvecklingsstörda. Bakgrunden till motionen är de problem som uppstod för Jönköpings kommun när den 1982 inordnade en av Jönköpings FUB-förening bedriven fritidshemsverksamhet för utvecklingsstörda ungdomar i kommunens barnomsorgsplan. Socialstyrelsen meddelade under förra året kommunen att statsbidrag inte kan utgå till den verksamheten och att nuvarande statsbidragsregler inte medger driftbidrag för fritidshemsavdelningar med enbart utvecklingsstörda. Vi yrkar därför i vår motion på en översyn av statsbidragsreglerna, så att statsbidrag också kan beviljas till fritidshem med enbart utvecklingsstörda ungdomar. Utskottet har gjort en mycket ingående redovisning av sakförhållandena. En sammanfattning av den redovisningen blir, som jag uppfattar den, att sakfrågan sönderfaller i tre delproblem. För det första önskar man att utvecklingsstörda barn upp till tolv års ålder så långt som möjligt integreras med övriga barn i kommunens ordinarie fritidshemsverksamhet. För det andra medger åldergränserna på fritidsverksamheten inte statsbidrag till verksamhet för barn över tolv års ålder. För det tredje är det oklart vem som har huvudansvaret för de utvecklingsstörda ungdomarnas fritidshemsverksamhet — landstingskommunen eller primärkommunen. Tyvärr hamnar de utvecklingsstörda ungdomarna och deras föräldrar lätt mellan stolarna i samhället. Det sammanhänger dels med oklarheter, som utskottet påpekar, om vem som har huvudansvaret, dels med att den biologiska åldern inte sammanfaller med utvecklingsåldern för de utvecklingsstörda ungdomarna. Det finns, fru talman, ett uttalat behov av fritidshemsverksamhet för de utvecklingsstörda ungdomar som är över tolv års ålder och därmed en positiv särbehandling i statsbidragsreglerna. Vi bör därför se positivt på den verksamhet som startat i Jönköpings FUB-förening. Det finns också anledning att påminna om att samhället har fastställt skolpliktsåldern till 21 år för denna grupp. Det är bra att utskottet begär ett klarläggande om ansvarsfördelningen mellan primärkommun och landstingskommun beträffande fritidsverksamheten för dessa ungdomar, att man förutsätter att regeringen tar upp frågan i samband med beredningen av omsorgskommitténs förslag och, om det visar sig påkallat, också tar initiativ till förändringar om statsbidragsreglerna. Vi motionärer har därför anledning att tacka för den positiva behandlingen av vår motion. Låt oss bara hoppas, fru talman, att lösandet av denna angelägna fråga inte tillåts dra ut på tiden.

Fru talman! Vissa politiska frågor har starka ideologiska förtecken. Det gör att sådana frågor ofta är mycket svåra att behandla på ett rationellt och förnuftigt plan. Dit hör enligt min mening barnomsorgsfrågan. Det finns två grundläggande aspekter hos svensk barnomsorg som en seriös diskussion inte kan undvika. Den första är att den svenska barnomsorgen, per plats räknat, är utomordentligt dyrbar. Det andra grundläggande faktum — som naturligtvis är beroende av de höga kostnaderna — är att man med nuvarande omsorgsformer bara kan nå en minoritet av våra barn i de aktuella åldrarna. Det medför att det mindre tal som i dag får plats i barnomsorgen får ta del av en mycket dyrbar form av omsorg, under det att det flertal som inte får plats praktiskt taget inte får någonting alls. Det är också svårt att se att vi inom ramen för nuvarande organisationsformer skall kunna lösa problemet inom överskådlig framtid. Med hänsyn till statens svaga finanser och kommunernas ansträngda ekonomi finns det knappast realistiska möjligheter att få daghem för alla på denna sida om år 2000. Det finns också mer djupgående skäl —som jag här inte skall gå närmare in på. De har med produktivitetsutvecklingen inom tjänstesektorn att göra, och de leder till att vår nuvarande barnomsorg relativt sett — även vid en oförändrad volym — kommer att bli allt dyrare. Detta har å ena sidan lett till att vårt nuvarande system har skapat mycket flagranta orättvisor mellan dem som får del av barnomsorgen och dem som inte får del av den. Det har vidare lett oss in i en återvändsgränd som vi inte på några realistiska grunder kan ta oss ur. De siffror som Inga Lantz tidigare berört i debatten belyser också på ett utmärkt sätt detta dilemma. I det här läget ter det sig naturligt att höja blicken litet, se sig omkring utomlands och ställa frågan: Har man samma problem utomlands? Hur har man i så fall löst problemen där? Ja, det är klart att man också i andra länder har samma problem i meningen av att man har behov av en barnomsorg arrangerad av samhället i ordnade former. Däremot har man knappast alls de specifikt svenska problemen. Vad beror då det på? Detta är utgångspunkten för motion 1224, som Yngve Nyquist och jag har väckt i frågan, där vi har föreslagit att man bör göra en utredning om införandet av en obligatorisk förskola. Svaret består, såvitt vi förstår, i att den svenska typen av barnomsorg, om man ser den i ett internationellt perspektiv, organisatoriskt sett är helt extrem. Den utformning av barnomsorgen som är helt dominerande utomlands för barn i åldrarna tre-sex år präglas av den genomförda förskolan. Vi kan ta ett, möjligen litet typiserat exempel, den franska École martenell. Här börjar barnen vanligen i treårsåldern, och varje årsklass är sammanhållen i en, vanligen ganska stor grupp. Skolgången är vanligen mellan kl. 8.30 och 15.30. Den omfattar ofta lördagar men med en dag ledig mitt i veckan. Den pedagogiska uppläggningen är mycket strukturerad, och förutom olika pedagogiska aktiviteter ingår också ett ordentligt mål lagad mat och utrymme för sömn/vila i verksamheten. Den som åker till Paris och besöker ett sådant daghem kan vid lunchen se de små franska barnen sitta mycket ordentligt, konverserande varandra, ätande. Vill man hämta exempel från ett annat politiskt system kan man ta Östtyskland. Uppläggningen är i princip likartad med den franska, även om grupperna här är något mindre. Vid ett besök i Leipzig som jag gjorde 1981 var den normala storleken i en grupp där 18-20 barn. I Östtyskland, där man från samhällets sida onekligen lägger ned betydande resurser på barn och ungdom, inriktade man sig också på att erbjuda de föräldrar som behövde en längre barnpassning att få en sådan. I förskoleåldern innebar det att barnen kunde komma tidigare till förskolan och stanna längre, under det att de under dessa strötimmar erbjöds aktiviteter i friare form. Fördelarna med en obligatorisk förskola av den här principiella typen är uppenbara. Med en sådan metod kan man för en rimlig kostnad nå samtliga barn som önskar gå i denna typ av omsorg. Det råder knappast någon tvekan om att vi i vårt land med de resurser som vi redan i dag lägger ned skulle kunna erbjuda plats åt alla barn från tre år och uppåt i barnomsorgen, om man organiserade en svensk förskola efter de i grova drag grundläggande principer som gäller utomlands. Sannolikt skulle vi därigenom också kunna friställa — och det är en viktig poäng — stora resurser och överföra dem till de mer intensiva omsorgsformer som behövs för mindre barn. Troligtvis skulle barnomsorgen då kunna ta hand om praktiskt taget alla barn. För föräldrarna skulle en sådan organisation som jag här har skisserat innebära mycket stora fördelar. Framför allt skulle alla föräldrar veta att åtminstone fr.o.m. tre års ålder skulle deras barn ha en säker plats i barnomsorgen, oavsett var i landet de är bosatta. Det skulle medföra jämlikhet i detta viktiga avseende, och det skulle ge möjligheter för föräldrarna till en säker planering. Det skulle också bidra till att avskaffa de bekymmer, det taktiska kalkylerande och den osäkerhet som i dag omgärdar det platslotteri som barnomsorgen i realiteten utgör. En obligatorisk förskola skulle också på ett helt annat sätt än vad som är fallet i dag erbjuda möjligheter till en mjuk övergång till småskolan, den riktiga skolan så att säga. Såvitt jag förstår erbjuder denna övergång ett växande problem här i vårt land. I andra länder, som har den obligatoriska förskolan, exempelvis i Östtyskland, har man löst detta problem på ett mycket elegant sätt. Jag tror vi skulle ha åtskilligt att lära därifrån. Vi som skrivit motion 1224 har naturligtvis fullt klart för oss att det förslag som vi har väckt om utredning angående möjligheten att införa en obligatorisk förskola inte är något krav som man vinner någon popularitet på. Vi har också mycket riktigt redan framställts som bakåtsträvare av företrädare för de kommunalanställda och av vissa kvinnoorganisationer. Jag måste säga att detta föga berör mig personligen. Den demokratiske socialisten måste alltid betrakta sina utopier som provisoriska. Hon eller han måste alltid vara beredd att inta en rationell attityd och inte låta kartan ersätta verkligheten. Framför allt får man inte förväxla mål och medel. Ett medel som för 15 år sedan i dåtidens situation kunde te sig naturligt, behöver i dag inte längre vara det. Jag tror inte att vi löser våra barnomsorgsproblem genom att baxa den nuvarande kärran längre och längre in i återvändsgränden. Än så länge är viljan till omprövning mycket begränsad. I takt med att orättvisorna består, i takt med att dessa hundratusentals barn bara lämnas åt sitt öde, och i takt med att svårigheterna permanentas, är jag övertygad om att grogrunden för nya tankar kommer att växa fram. Fru talman! Jag har för dagen inget yrkande, men jag är övertygad om att vi åtskilliga gånger, både i och utanför den här kammaren, får anledning att återkomma till de mer principiella problemen när det gäller barnomsorgen. För om man inte löser dem, kommer man aldrig att kunna lösa problemen på ett effektivt sätt.
Fru talman! Jag tror inte att det är många i den här kammaren som anser att den svenska barnomsorgen är extrem. Den svenska barnomsorgen har utformats med hänsyn till såväl arbetsmarknadsmål som sociala och pedagogiska mål. Föräldrar skall när de förvärvsarbetar eller studerar kunna lämna sina barn i en trygg och säker omsorg. Men barnomsorgen är mest till för barnens skull. Barn har behov av gemenskap och samvaro med andra barn och av att få förtroende också för andra vuxna än föräldrarna. Svensk barnomsorg skiljer sig i flera avseenden från andra länders. En viktig princip i arbetet med den svenska barnomsorgen är att man inte gör skillnad på tillsyn och pedagogisk verksamhet. Det innebär att vi måste ställa stora krav när det gäller kvaliteten på verksamheten. Bo Södersten hänvisade i sitt anförande till barnomsorgen i andra länder. I Frankrike är förvärvsfrekvensen mycket låg bland kvinnorna. Det gör att det är mycket lätt att skicka sina barn till den typ av barnomsorg som har nämnts. Om vi skulle införa den typen av barnomsorg i Sverige skulle det innebära att de allra minsta barnen inte skulle ha tillgång till någon form av organiserad barnomsorg. För de litet större barnen skulle föräldrarna få ordna någon form av omsorg på morgonen och någon form på eftermiddagen. Det skulle innebära bristande kontinuitet och stor oro för barnen. Det skulle försämra för barnen och medföra att många barn skulle få psykiska problem. I Östtyskland har man ungefär samma uppbyggnad av barnomsorgen som vi har. Förvärvsfrekvensen bland mammorna är stor där. Det innebär att man tar emot alla barn som har behov av barnomsorg. Barnomsorgen är väl utbyggd, men kvaliteten är inte lika hög som i Sverige. Skolbarnen i Östtyskland anvisas plats i skolan. På morgnarna kan de komma dit, och på eftermiddagarna får de vistas i mycket enkla former i skollokalerna. Samtliga partier i socialutskottet anser att det inte går att införa den här formen av barnomsorg i Sverige. Vi är helt eniga i den frågan. Vi ser det som mycket viktigt att man bygger ut barnomsorgen och följer de mål och riktlinjer som vi har.
Fru talman! Bo Södersten började med att säga att den svenska barnomsorgen är för dyrbar och att vi därför måste hitta nya modeller för att få ner kostnaderna och därmed kunna bereda fler barn plats. Jag delar inte den uppfattningen. Även om man platsmässigt kan tycka att barnomsorgen är dyr, är det en ren samhällsekonomisk vinst att bygga ut barnomsorgen. Många utredningar har visat det. Nu senast kom Kommunförbundet med sin ekonomiska utredning av barnomsorgen, som visar att redan vid 13 timmars förvärvsarbete är det lönsamt att bygga ut barnomsorgen, och t.o.m. när det gäller de ”dyra” småbarnsplatserna är det en ren samhällsekonomisk vinst att bygga ut barnomsorgen. Bo Söderstens argument är alltså inte hållbart. Det som förs fram i den aktuella motionen är helt nya principer för barnomsorgen som vi hittills inte har diskuterat. De principer som gäller för barnomsorgen i Sverige är att vi vill ha en pedagogisk verksamhet som bygger på sociala grunder. I de länder som Bo Södersten refererar till har man stora grupper, och man har ofta bara en anställd som skall ansvara för 20-25 barn i en grupp. Detta är långt ifrån de principer som vi har beträffande närhet till bostaden, kontinuitet i verksamheten, hög personaltäthet och mindre barngrupper. Jag är mycket tveksam till att bryta de principer som vi hittills har kämpat för och som långt ifrån är tillgodosedda inom barnomsorgen. Att helt kasta om och säga att vi skall ha helt nya principer skulle innebära en stor försämring av barnomsorgen i vårt land.
Fru talman! Man behöver naturligtvis inte, därför att man låter sig inspireras av utländska exempel, efterlikna dem helt.

Jag tror att Inga Lantz och Anita Persson måste ta litet hänsyn till verkligheten sådan den ser ut och måste inse att det i dag är en minoritet som får ta del av den kommunala barnomsorgen, medan majoriteten lämnas utanför. Jag har mycket svårt att se hur vi som företräder det stora majoritetspartiet i svensk politik skulle kunna godta det.

Fru talman! Jag vet inte hur barnomsorgen fungerar i alla länder. Men jag har besökt de länder som Bo Södersten tar upp i sin motion, och jag vet hur det fungerar där. Det statsbidragssystem som vi nu har fått innebär att vi kan utnyttja resurserna bättre. Vi har genom en socialdemokratisk motion fått mål angivna för förskoleverksamheten. Socialstyrelsen håller på att utarbeta ett pedagogiskt program. En utredning — kommittén om samverkan mellan förskola och skola — sysslar med övergången till den obligatoriska skolan och försöker komma underfund med hur övergången skall kunna underlättas. Och det pågår många försöksverksamheter ute i landet. Vi har också infört bidrag till den öppna förskolan för att även de barn som inte har fått någon plats inom ramen för daghemsverksamheten skall kunna tillgodogöra sig pedagogiska riktlinjer. Jag yrkar än en gång avslag på Bo Söderstens motion.
Fru talman! Det verkar som om Bo Södersten inte tror att det skulle gå att bygga ut barnomsorgen till full behovstäckning med det system som leder barnomsorgen i vårt land. Men det är klart att det skulle gå att bygga ut barnomsorgen, bara man prioriterar resurser för detta. Den debatten har vi fört tidigare här i dag — att det anslås för litet medel för att trygga en kvantitativt och kvalitativt bra barnomsorg. Det är väl också på tiden att man inser att barn måste få kosta, och kostar man inte på barnen en bra barnomsorg kommer det kanske att kosta samhället mycket, mycket mer vid senare tillfällen. Jag har besökt en hel del av de länder som nämnts här och studerat barnomsorgsverksamhet, och jag är skeptisk till de stora barngrupper och det ganska auktoritära barnomsorgssystem som man byggt upp i de länderna. Det skulle kännas väldigt ffrämmande för mig att börja arbeta på ett sådant system i vårt land.

Fru talman! Jag vill ställa några frågor till utskottsmajoriteten, som har avstyrkt min motion om samhällsstöd till adoptioner. Utskottets företrädare sade att en liknande motion hade behandlats i anslutning till förra årets budgetproposition och att man, med hänvisning till vad man tyckte då, avstyrkt även min motion. Det är nu inte riktigt sant, för den tidigare motionen gick ut på att det skulle ges ökat anslag till nya adoptioner, medan min motion handlar om en lånekonstruktion för att åstadkomma en förbättring direkt för föräldrarna. Men den fråga jag vill ställa till utskottets företrädare är om vi kan vara överens om en beskrivning av nuläget när det gäller internationella adoptioner. Först och främst kostar det förfärligt mycket pengar för föräldrarna att adoptera barn. 30 000-40 000 kr. för en adoption är ingen ovanlig summa, och dessa höga kostnader gör det omöjligt för andra än välsituerade att adoptera barn. Jag undrar också om utskottet kan instämma i att om bara välsituerade har möjlighet att adoptera, så får vi en social snedrekrytering av adoptivföräldrar, och det kan väl knappast vara önskvärt. De höga kostnaderna gör det till en omöjlighet — även för mer välbeställda familjer — att adoptera syskon till ett tidigare adopterat barn. Och vi kanske kan vara överens om att det är bra även för adoptivbarn att ha syskon. Vi vet att det i det övervägande antalet fall är en ofrivillig barnlöshet hos makarna som gör att de önskar få adoptera ett barn. Vi kanske kan komma överens så långt. Sedan får vi se hur det går med den bedömning av vad som kan göras för att rätta till detta. I den debatt som förs till och från — på senaste tiden har den förts ganska livligt — om varför vi föder så få barn har samtliga deltagare, framför allt ledande socialdemokrater, uttalat sin oro över nedgången i vårt barnafödande. Man har betonat att vi behöver fler barn och att det ligger i hela landets intresse. Mot den bakgrunden måste, såvitt jag vet förstår, adoptivbarnen — även om de inte är så många — vara ett välkommet tillskott. Och ett samhällsstöd till adoptioner, som jag har föreslagit i motion 443, kommer inte att medföra särskilt höga kostnader för samhället. Vi kan snabbt göra ett räkneexempel, så att vi får en uppfattning om vilken ungefärlig nivå kostnaderna ligger på. Det sker årligen ca 1 200 adoptioner genom de auktoriserade adoptionsorganisationerna — och det är i fträmsta hand dem mitt förslag berör. 1 200 familjer skulle, enligt förslaget, av staten få låna 30 000 kr. var. Det gör, enligt mina uträkningar, 36 milj.kr. Om man tänker sig att varje familj får en bidragsdel på 5 000 kr. av de 30 000 kronorna skulle det innebära 6 milj.kr. Kvar står alltså 30 milj.kr., som skall fördelas som lån och betalas tillbaka. Man kan tänka sig en lånetid på 15-20 år och en låg och fast ränta — som ligger precis ovanför inflationen. Då går det alltså inte med förlust för staten. Regeringen har lovat oss en inflation på 4 76, och om man tänker sig en ränta på 5 90 skulle det innebära en inkomst för staten om 1,5 milj.kr. per år. Om man lägger ränteinkomster och amorteringar i samma pott och på det sättet får en fond blir det ungefär som de gamla bosättningslånen — pengarna kommer att gå runt, och det skulle efter ett visst antal år inte behövas några nya friska pengar för en sådan adoptionsfond. Sedan skall man givetvis ställa de ökade samhällskostnaderna om 6 milj.kr. — bidragsdelen — mot vad det kostar samhället med föräldrar som får egna biologiska barn. De föräldrarna får ju redan ett samhällsstöd till sina barn under graviditet och förlossning. Man kan beräkna att en förlossning kostar någonstans mellan 5 000 och 8 000 kr. beroende på vilket sjukhus förlossningen sker på. Om vi sedan räknar snålt vad gäller vårdtid kan vi räkna med 3 000 kr. i vårdkostnader. Det varierar också, beroende på sjukhuset. Mödrahälsovården före förlossningen kan, också lågt räknat, beräknas till 3 000 kr. Då är vi uppe i mellan 11 000 och 14 000 kr. i samhällsstöd till föräldrar som får egna biologiska barn. Vi kan sedan ställa adoptionskostnaden i relation till vad det skulle kosta annars för föräldrar som inte har råd med adoptioner — om de som alternativ skulle välja insemination eller provrörsbarn. Det är en verksamhet som samhället stöder till ungefär 98 96. Jag vet inte riktigt vad en insemination kostar, men vi har hört talas om att man kan hålla på upp till ett, ibland kanske två, år med dessa försök. Jag gissar att det också medför en ganska stor kostnad för samhället. Jag tycker således att mitt förslag, med någon form av samhällslån för adoption, är en mer tilltalande form än inseminationer och provrörsbarn. Och om man skall se krasst ekonomiskt på det hela tror jag också att det blir billigare i längden. Fru talman! Jag glömde det viktigaste — jag yrkar bifall till reservation 18 i utskottets betänkande.
Fru talman! Frågan om internationella adoptioner hade vi uppe förra året, dock inte det förslag som Margö Ingvardsson nu har ställt. Vi underströk då att det var angeläget att kostnaderna för de internationella adoptionerna hålls nere, så att inte bara de ekonomiskt starka får råd att adoptera barn från utlandet. I regeringskansliet håller man nu på och utarbetar en proposition angående utländska adoptioner. Man har haft en promemoria ute på remiss, och efter remissinstansernas hörande är det i princip alternativ 3 i promemorian som man arbetar på. Det skulle innebära att socialnämnderna vid privata adoptioner skall ha ett utlåtande från nämnden för internationella adoptioner innan adoptionen kan godkännas. Beträffande införande av ett statligt lån med samhällsstöd vill jag säga att det i dag inte finns något ekonomiskt utrymme för en sådan reform. Men adoptionsfamiljerna kan redan i dag få lån — det finns redan lånemöjligheter. Både Adoptionscentrum och Familjeföreningen för internationella adoptioner har träffat avtal med banker om lån med förmånliga villkor. Dessa lån är uppbyggda som de s.k. sparlånen men har förmånligare villkor beträffande både amortering och ränta. Ett införande av ett samhällsstöd skulle också kunna få konsekvenser för kostnaderna i utlandet. Kostnaderna för en adoption skulle bli högre om det andra landet finge kännedom om att Sverige subventionerar adoptioner. Ett samhällsstöd kan innebära många faror. Jag yrkar, som jag tidigare sade, avslag på reservation nr 18.
Fru talman! Anita Persson hänvisar till att man genom adoptionsorganisationerna kan få förmånliga lån. Det är sant att man kan få lån, men så värst förmånliga är de väl inte! Först och främst krävs det för att man skall få låna att man har sparat 400 kr. i månaden i åtminstone åtta månader. Räntan på de här pengarna uppgår till diskontot plus 2,5 96. Den varierar alltså med diskontot. Den ligger f. n. på 13-14,5 26. Amorteringstiden får inte överstiga fem år, har jag för mig. Det är ju inte särskilt förmånliga villkor. Det är fortfarande bara välsituerade som kan ta lån på sådana villkor. Jag är tacksam om Anita Persson ger sig tid att titta på mina beräkningar över vad ett sådant här samhällslån skulle kosta. Jag tror inte alls på att kostnaderna i utlandet skulle öka om man fick reda på att vi i Sverige från samhällets sida stödde adoptioner. Då kan man vält.ex. genom NIA bevaka den verksamheten och så att säga konstruera regler som omöjliggör en kostnadsstegring från utlandet som motsvarar det samhällsstöd som ges. Det tycker jag alltså är ett argument som inte håller.
Fru talman! Jag ifrågasätter inte alls Margé Ingvardssons beräkningar av kostnaderna för ett samhällsstöd. Det förmånliga med de lån som jag hänvisade till är just att man har en längre amorteringstid än på de ordinarie sparlånen. Man har längre amorteringstid än fem år och dessutom lägre räntekostnader.